Herr talman! I TV:s Rapport i lördags kväll sade Gösta Bohman så här: Inom loppet av ett halvår-trekvarts år måste den ekonomiska politiken radikalt läggas om. Observera alltså att det inte är fråga om någon smärre kursändring — det är en radikal omläggning som ekonominiministern förutser inom loppet av sex å nio månader. Nu har han tillbringat 40 minuter i denna talarstol med att skälla på mig och andra socialdemokrater. Kammaren har han inte givit skymten av ett besked om vari den radikala omläggningen består. Jag krävde av ekonomiministern — för all del också av budgetministern, om han har någonting att säga till om — att vi skulle få veta vad det är för budget som vi skall ta ställning till. Den underkändes ju av herr Bohman i lördags. I dag stiger han som vanligt upp ilsken och skäller på andra i stället för att ge de besked som han borde ha lämnat. Nu vädjar han till oppositionen om samförstånd. Varför gör han egentligen det? Jo, vad han vill är att vi socialdemokrater skall hjälpa de borgerliga partierna att svika sina vallöften, att vi skall stå bakom när de måste höja skatterna som de lovade att sänka, att vi skall backa upp dem när de skrinlägger och skrotar ner reformer som de utlovade. Det är innebörden av herr Bohmans erbjudanden om samarbete och samförstånd. Jag antar att han vet vilken vår reaktion kommer att bli. Han kallade mitt inlägg och min person ynkliga. Jag avstår från adjektiv om ekonomiministerns uppträdande. Sedan sade herr Bohman att jag öste beröm över socialdemokraterna och mig själv. Herr Bohman noterade tydligen inte att jag hela tiden idkade högläsning ur det borgerliga majoritetsbetänkandet. Inte ett omdöme om den socialdemokratiska politiken hämtade jag ur egen fatabur - allt kom ur det borgerliga betänkandet. Herr Bohman hade mycket att säga på sina 40 minuter. Jag har tre minuter på mig, men jag skall återkomma. Låt mig emellertid nu säga en sak. Herr Bohman tog farväl av den gamle Feldt som var så intelligent och trevlig men som nu har förvandlats till ett vildsint monster. Hittills har den här sortens omfamningar från herr Bohmans sida reserverats för avlidna socialdemokrater — de var snälla, trevliga och intelligenta. De avlidna kan inte försvara sig, men jag kan göra det. Därför vill jag be herr Bohman om en sak: Avstå i fortsättningen från alla omdömen om min intelligens och min karaktär, vare sig dessa är positiva eller negativa! Jag har i hela mitt politiska liv avstått från motsvarande omdömen om herr Bohman — och det skall han vara glad för.

Herr talman! Aldrig får man vara riktigt glad. Om jag berömmer en död är det fel, om jag bedömer en levande är det fel. Jag tycker att det är litet trist, Kjell-Olof Feldt, att vi som känner varandra så bra inte kan tala rent ut ibland. Det är trist, men jag skall försöka att vara opersonlig i överkant när jag i fortsättningen har med Kjell-Olof att göra, så att han blir riktigt nöjd. Den debatt i TV som jag i lördags blev inryckt i bestod för min del av en kort snutt, där som vanligt en massa saker klipptes bort. Den föranleddes av att den förutvarande ledamoten av den socialdemokratiska partistyrelsen och förutvarande riksbankschefen, som socialdemokraterna inte ansåg lämplig att ha kvar som riksbankschef när de lämnade regeringen, tecknade en bild av Sveriges ekonomiska läge, som jag i mycket stor utsträckning kunde instämma i. Den skildring han gav överensstämde i hög grad med den som vi tecknade i valrörelsen och efter valrörelsen när vi i regeringsställning presenterade vår politik. Det var Krister Wickman -— inte jag — som talade om att man inom ett halvt år måste lägga om politiken. Herr Feldt påstod att jag stod och ”skällde” på honom. Den som lyssnade på mitt tonfall tror jag inte kan kalla detta för skäll. Jag talade allvarsord med herr Feldt — men, som sagt, det skall jag sluta att göra. Jag har funderat — det skall jag gärna säga — rätt mycket över den politiska taktik som socialdemokraterna har valt att tillämpa sedan de kommit i oppositionsställning. Den har varit förbryllande, och det har varit svårt att få ett grepp om den. Om någon i sin kritik skulle vara sakkunnig, så borde det vara det parti som så länge har suttit och regerat och som har så väldigt goda kontakter med kanslihuset, det parti som fått med sig alla sina experter in i riksdagshuset, där de sitter och styr. De borde verkligen ha underlag för en klok oppositionspolitik. Och ingen svävar väl i okunnighet om de täta kontakter som fortfarande finns mellan den här gruppen och vissa delar av kanslihuset. Det har, som sagt, inte varit lätt att få ett grepp om vad socialdemokraterna egentligen har velat och vad de menat. Att allt elände som kommit i dagen efter regeringsskiftet skulle bero på den nya regeringen kan rimligen inte många tänkande väljare förmås att tro. Så fort kan det ju inte gå utför — det har naturligtvis socialdemokraterna begripit. Då gäller det för dem att hitta en förklaring som kan framstå som någorlunda trovärdig, och då har man försökt tona ner svårigheterna ända fram till i höstas. Det skulle inte ha förekommit några svårigheter förrän någon gång under hösten. Orsakerna till de obestridliga problemen — dessa kan inte förnekas — skulle ligga utanför Sveriges gränser. Problemen skulle vara en följd av oljekrisen, av en ogynn sam internationell konjunktur, av att utlandet inte köper precis de varor som vi tillverkar och en massa andra omständigheter, som ligger utanför våra gränser — inte inom dem. Några allvarliga problem var det alltså i stort sett inte förrän ungefär vid mitten av år 1976. En ytterligare förklaring skulle vara att de stygga företagen här hemma i Sverige har höjt sina priser utan att ha något som helst fog härför — de skulle alltså ha en så god ekonomi att de kunde göra på det sättet. Men efter att ha konstaterat detta kritiserar man den nya regeringen för att den inte tillgriper de åtgärder som behövs inom landet för att rätta till de tråkigheter som har skapats av omvärlden. ”Den nya regeringen är handlingsförlamad” — det är modeordet. Den nya regeringen låter utvecklingen ha sin gång, den sviker vallöften samtidigt som den gör sig skyldig till överbud, säger man. Vidare säger man att regeringens analyser är tillrättalagda för att passa arbetsgivarna. Regeringen lägger hela skulden på våra problem på löntagarna, är den visa som alltid sjungs. Regeringen visar inte det allvar och den bestämdhet som behövs för att ta itu med svårigheterna. Finanspolitiken, har vi fått höra, är lättsinnig. Den långa raden av kriser, som har offentliggjorts efter regeringsskiftet, blir plötsligt ett bevis på den nya regeringens handlingsförlamning och handfallenhet. Och så, simsalabim, är det plötsligt den nya regeringen som skall stå ansvarig för alla svårigheter och bekymmer. Här i riksdagen sockrar socialdemokraterna på i sina motioner samtidigt som de genom vissa skattehöjningar — det skall jag inte bestrida — vill ge ett intryck av ansvarsmedvetande. Men de ökade skatterna och avgifterna läggs företrädesvis på arbetsgivarna. Det blir ju mycket populärare på det sättet. Sedan utgår man ifrån betydligt högre löneökningar än vad finansplanen bygger sina kalkyler på. Det låter ju också bra. Slutligen och för säkerhets skull medger man att konsumtionen på sikt måste begränsas. Men man räknar i dagsläget med samma reala konsumtion som regeringen gör. Med den här taktiken tror man sig kunna samtidigt dels komma ifrån allt ansvar för det förflutnas politik, dels lägga över ansvaret för dagens svårigheter på den nya regeringen och dels till sist gardera sig för de stora problem som man vet att morgondagen har i sitt sköte. Det kanske är på det sättet som man bygger upp ett politiskt alibi. Men jag tror inte, herr Feldt, att ni kommer att lyckas. Jag tror att verkligheten kommer att avslöja ihåligheten i detta taktiska spel, och jag tror att svenska folket är alltför förnuftigt för att falla för det här slaget av trollkonster. Herr Feldt sade att jag i mitt 40 minuter långa anförande inte hade sagt ett enda ord om vad vi strävar efter. Ja, där ser man hur svårt det är att utforma sina tankar i ord och skrift. Jag hade ändå den uppfattningen att hela mitt anförande var en enda lång beskrivning av dagsläget, en enda lång beskrivning av vad som krävs på sikt för att vi skall få ordning på våra affärer. Ingen kan begära att jag skall tala om vilka konkreta, speciella åtgärder som krävs. Det har aldrig någonsin tidigare här i riksdagen begärts av en ekonomiminister eller av en regering att man konkret i förväg skall tala om vilka speciella åtgärder på punkt efter punkt som kan bli nödvändiga för att man skall nå det totalresultat som jag så utförligt som möjligt skildrade i mitt anförande.

Herr talman! Jag vidhåller att en regering, om den annonserar en radikal omläggning av sin ekonomiska politik inom loppet av sex månader, i riksdagens finansdebatt bör ta chansen att informera riksdagen och allmänheten om vad det är man avser. Låt mig säga några ord om ett par punkter i herr Bohmans anförande, som jag tycker det finns anledning att kommentera. Det har sagts inte bara av herr Bohman utan även av många andra att vår tidigare politik har gått snett och att utvecklingen av vår bytesbalans visar det. Man vill gärna skapa ett intryck av att det framför allt beror på att den svenska exporten har varit utomordentligt dålig. Det är inte sant, därför att den trots allt har utvecklats ganska hyggligt även under 1976. Också för 1977 räknar både regering och opposition med en hygglig exportutveckling. Problemet är att den inhemska efterfrågan och därmed importen ökar för snabbt. Så var det 1976. Vi började då strama åt politiken. Observera att statsupplåningen sjönk till 6 miljarder kronor under det året för att nu öka till 18 miljarder kronor. Det är detta herr Bohman trots allt är medveten om, och det är därför han söker efter någon möjlighet att kunna begränsa den inhemska förbrukningen. Det blir nämligen avgörande för utvecklingen av vår bytesbalans under den närmaste tiden. Det betyder också att långtidsutredningen inte på något avgörande sätt har kommit ur spel. Sedan sade herr Bohman att han hade bevis för att kostnaderna stiger snabbare än priserna. Beviset skulle vara att vinsterna har minskat i det svenska näringslivet. Men det bevisar ingenting alls, herr Bohman. Om företagen höjer priserna för mycket så att de inte får sälja påverkar det givetvis vinsterna negativt alldeles oberoende av hur kostnaderna har utvecklats. Detta får herr Bohman läsa på en gång till. Vidare framhöll herr Bohman att den socialdemokratiska politiken egentligen bygger på en snabbare inflation än den borgerliga politiken gör. Alla våra skatteförslag skulle höja priserna så mycket. Herr Bohmans eget konjunkturinstitut har räknat ut att våra förslag tillhopa höjer konsumentprisindex med endast 0,4 96. Däremot håller de tillbaka 5 miljarder kronor i likviditetspåspädning, vilket kommer att ha betydligt större effekt på inflationen. Enligt finansplanen skall priserna i år stiga med 6 96. Jag vill då fråga: Vågar herr Bohman i dag stå fast vid den utfästelsen? Är bedömningen för 1977 fortfarande 6 96 plus 1 96 i skattehöjning? I januari steg priserna med 1,2 §, och jag hyser den misstanken att priserna i februari ökade ungefär lika mycket. Sedan återstår bara en sak att konstatera, herr talman. Jag tog fel när jag trodde att herr Bohman hade lärt sig någonting om ekonomi ute på Harpsund. Det har han bevisat i denna debatt.

Vi kan ha olika syn på hur man för en politisk debatt. Jag konstaterar att vi har olika uppfattningar, Kjell Olof Feldt. Herr Feldt förklarade först att den svenska exporten inte alls går dåligt utan egentligen väldigt bra. Förra året gick den bra och vi räknar med att den skall göra detsamma i år. Men problemet är att den svenska exporten går sämre än andra länders export. När handelsutbytet ute i världen växer, växer den svenska andelen därav mindre än vad andra länders motsvarande andelar gör generellt sett. Detta är en sak. När jag påstår att det inte är de höjda priserna i och för sig utan de ökade kostnaderna, vilka har drivit upp priserna, som är orsaken till vårt försämrade konkurrensläge och våra förlorade marknadsandelar, vidhåller herr Feldt att de höjda priserna är orsaken. När jag framhåller att man i så fall skulle kunna studera detta i vinstutvecklingen, svarar herr Feldt att de svenska företagen på grund av de höga priserna säljer för litet. De ligger på sina varor och bryr sig inte om att sälja. Hur går detta ihop? Å ena sidan säger han att exporten ökar väldigt mycket och å andra sidan att företagen ligger på sina varor och inte bryr sig om att sälja. Om herr Feldt bestämmer sig för vilken väg han vill vandra på, blir det lättare för åhörarna att följa med i debatten. Om prisutvecklingen blir 6 96 i år vet jag inte. Vi har emellertid byggt våra förutsägelser på detta. Och det har även den socialdemokratiska motionen och reservationen gjort. Vi får väl hoppas att vi båda får rätt, och vi kan beklaga om vi båda får fel. Men vi får se hurdan prisutvecklingen blir. Herr Feldt påstår att den expansiva politik som förts här i Sverige har drivit upp importsiffrorna. Jag har till leda tjatat om att vi här i Sverige i enighet har kommit överens om att vi skall klara sysselsättningen över konjunktursvackan utomlands. Därför har vi här i Sverige drivit en nästan farligt expansiv politik. Detta har vi gjort i samförstånd. Det innebär emellertid inte att man behöver dra upp kostnaderna på det sätt som skett. Men själva politiken har vi varit överens om. Den politiken har vi fortsatt att föra i det läge då vi tyckt att den svenska exporten inte kunde öka, så att den kunde suga upp den arbetskraft som eljest skulle bli friställd. Men när herr Feldt påstår att det gjordes en medveten åtstramning av den ekonomiska politiken förra året, så är det inte sant. Det är helt enkelt en efterrationalisering. Det var då inte alls frågan om att bereda utrymme för ökad export. Exportutvecklingen var faktiskt förra året inte sådan att man behövde skapa ökat utrymme för den. Det är lätt att göra efterrationaliseringar, men sanningen skall ändå fram. Herr Feldt är utomordentligt tvärsäker, och det är klart att det är lättare att argumentera om man är tvärsäker, för då tycker man åtminstone själv att man har en fast grund att stå på. Jag skall tillåta mig att återge en del saker som herr Feldt sade i sin tidigare roll som statsråd förra året, före valet. I en tidningsintervju gav herr Feldt då uttryck för precis samma tvärsäkerhet. När man ser hur den tvärsäkerheten slog fel kan det finnas anledning att uppmana till försiktighet nu också. Artikeln innehåller mycket intressanta synpunkter, en del som jag kan vara med om och en del som jag tycker illa om. Men jag skall bara läsa upp ett par uttalanden som visar hur svårt det är att spå, hur försiktig man bör vara när man spår och hur stora risker det är med att göra tvärsäkra påståenden. Artikeln börjar med att herr Feldt säger att konjunkturen under höstens lopp — alltså förra hösten — skulle komma att gå upp alldeles väldigt. Men vad händer, om utvecklingen inte följer regeringens planer, om den snabba uppgången i höst uteblir? undrar intervjuaren. Det vore verkligen allvarligt, medger herr Feldt, ”men detta kommer inte att inträffa”. Det finns ett risktagande här som kan straffa sig, säger intervjuaren. ”Nej, inte den här gången”, blir svaret. Men har vi nu möjlighet att utnyttja en eventuell snabb konjunkturuppgång med det nya konkurrensläge som de stora kostnadsökningarna i Sverige har skapat? ”Ja, något nytt konkurrensläge kan man väl inte tala om. I fjol halkade vi alldeles uppenbart tillbaka något, men så fort går det ju inte att ett enda år skulle ha fört ut oss i drickat.” Men vi fortsätter att halka efter i år, säger intervjuaren. ”Det är väl för tidigt att säga någonting om det ännu”, säger herr Feldt. Men kombinationen kostnadsökning och produktivitet gör väl att prognosen blir mycket ogynnsam, jämfört med de stora industriländerna? ”Nej, det där betvivlar jag att man kan säga något om. Kostnadsutvecklingen 1975 är inte mycket att orda om. Det är bara att konstatera vad som har hänt. Men något liknande klarar vi inte att upprepa nästa år. Då skulle vi råka i uppenbara svårigheter.” Herr talman! Nu vet jag att visst får vi alla äta upp våra ord. Även jag har tuggat ord så att jag har blivit mätt på det. Jag gör det här citatet bara för att visa hur svårt det är att spå och hur försiktig man bör vara trots att man kan känna sig tvärsäker. Herr Feldt har i dag excellerat i tvärsäkerhet i det ena avseendet efter det andra. Det ger inte herr Feldt större trovärdighet. Det är min slutsats.

Herr talman! Det är nu snart tre månader sedan vi gick in i slutskedet av arbetet med finansplan och budget. Det var framför allt två saker som präglade den budget regeringen arbetade med: dels en hög åmbition då det gäller sysselsättning och social trygghet, dels de betydande problem som svensk ekonomi stod inför — låg tillväxt, höga kostnader, stark inflation och besvärliga branschproblem.

Vi fick kritik för den beskrivning och den bedömning vi gjorde. Det sades från socialdemokratisk sida att det var en alltför pessimistisk bedömning, en svartmålning, en tillrättalagd beskrivning — läget var i flera avseenden ljusare, och rätt snart under 1977 skulle det bli bättre. Jag hade varit glad i dag om utvecklingen visat att vi varit för pessimistiska. Vi måste emellertid konstatera att så här långt — de gångna två och en halv månaderna under 1977 — har regeringens bedömning av det samhällsekonomiska läget varit riktig. Vi har besvärliga ekonomiska problem — det bör småningom bli bättre, men det tycks dröja innan någon påtaglig förbättring kommer. Min bedömning i dag är densamma som i slutet av förra året: Det finns skäl för en försiktig optimism när det gäller svensk ekonomi nu och för kommande år. Visserligen kommer de närmaste månaderna huvudsakligen att innebära problem för ekonomi och sysselsättning, men jag tror att vi under senare delen av det här året kan få en begynnande uppgång som kan ge positiva effekter under nästa år. Det finns emellertid skäl att betona att våra problem inte bara är konjunkturproblem. De är också strukturproblem som kan bli besvärliga under åren framöver, även i ett bättre konjunkturläge. Och då det gäller den offentliga ekonomin finns det starka skäl för oro också för de kommande åren. Vi har i förväg intecknat framtida förbättringar, och utrymmet för nya åtgärder är begränsat. Finansutskottet kom till ungefärligen samma uppfattning som regeringen i sin allmänna ekonomiska bedömning. Man sade att den information som föreligger bekräftar den bild som tecknades i finansplan och budget och underströk att den svenska industrin i början av 1977 generellt sett var i ett besvärligt kostnadsläge samtidigt som flera stora branscher hade problem av mera långsiktig och strukturell natur. Därför anslöt man sig till de allmänna riktlinjerna för regeringens ekonomiska politik. Jag noterar med tillfredsställelse att finansutskottet finner regeringens budgetförslag väl avvägt. Huvudlinjen i budgetförslaget har varit att upprätthålla sysselsättning och social trygghet och att samtidigt vidta åtgärder för att stärka näringslivets konkurrenskraft. Naturligtvis skulle jag — och jag förmodar också utskottet — gärna ha sett att såväl budget som bytesbalans hade sett annorlunda ut, att budgeten på en del punkter betytt ytterligare steg mot att förverkliga väsentliga välfäårdsmål och förbättra tryggheten för människorna. Men budgetarbetet måste utgå från den vardag vi har att arbeta i — en ekonomi som är präglad just av låg tillväxt, höga kostnader, stark inflation och besvärliga branschproblem. Nu anser den socialdemokratiska oppositionen att budgetens utgiftsprogram präglas av en otillräcklig kontroll över utgiftsutvecklingen. Ja, i en del avseenden är utgiftsutvecklingen svår att kontrollera. Det finns starka inslag av automatik, av beroende av prisoch löneutvecklingen i statsbudgeten. Det gäller exempelvis folkpensioner och utbildning. Det finns en rad tidigare beslut om flerårsprogram som vi är bundna av och som vi gärna vill förverkliga. Och socialdemokraterna har inte anmält några avvikande uppfattningar då det gäller dessa kostnader.

Vad är det för minskningar man vill göra, eftersom man finner utgiftsprogrammet så generöst? Vad är det för andra förändringar som man vill göra? Ja, beträffande utgiftsprogrammet nämns ett tiotal punkter, huvudsakligen avseende jordbrukshuvudtiteln. Man vill, för att nämna några exempel, ge mindre bidrag till kommunala avloppsreningsverk, till byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor och till lån till trädgårdsnäringen. Dessutom räknar man inte med något utrymme för en skatteomläggning 1978, och det är ett nog så intressant besked, och man aviserar att man kommer att ge mindre med pengar till försvaret. Självfallet kan man alltid diskutera hur stora olika anslag bör vara, och jag vill inte säga att regeringen på alla tusentalet punkter gjort den exakt riktiga avvägningen, men de bidrag till en stramare finanspolitik som socialdemokraterna lämnar i sina motioner är inte särskilt imponerande. De ger inte mycket utrymme för att tala om en bättre kontroll över utgiftsutvecklingen. Detta gäller i synnerhet då man samtidigt föreslår utgiftsökningar på rätt många punkter, avsevärt flera än där man vill minska utgifterna. Det är en del bra saker, fast man erinrar sig ju att liknande kompletterande förslag lagts fram av de nuvarande regeringspartierna under deras oppositionsperiod. Då hette det alltid att det var ansvarslösa överbud. Nu tycks det handla om högeligen ansvarsfulla förslag. Visst kan det finnas skäl att ge mera pengar till kultur och forskning, till studiebidrag, till hälsooch sjukvård, för att nämna några exempel, men då bör man tala tyst om att man vill ha en stramare utgiftskontroll. Nej, erkänn i stället som det är: oppositionen godkänner i allt väsentligt regeringens utgifts program. På några punkter vill man ha litet mindre, på rätt många punkter vill man ha litet mera. Men vi tycks vara överens om 99 96 av utgiftsposterna. Man kan få skillnaderna att verka större, om man har anlag för oratoriska prestationer, men då man efter fullgjord prestation åter närmar sig verkligheten kvarstår faktum: oppositionen är med på de allra flesta av utgifterna. Kanske blir det t.o.m. så då vi summerar vårriksdagens arbete att oppositionens lista över nya utgifter kommer att bli tämligen lång. Så till oppositionsförslagen om inkomstökningar. En del ligger rätt nära de förslag som regeringen själv lagt fram. Några av förslagen vill vi inte gå med på. Vi vill inte, och finansutskottet har samma mening, ytterligare öka företagens kostnader och därmed försvaga det svenska näringslivets konkurrenskraft. Vi anser inte att det är en ansvarsfull ekonomisk politik att för 1977 sträcka sig längre när det gäller skatteoch avgiftsökningar än vi redan har gjort, dvs. till omkring 4 926 höjning av avgifterna, och för 1978, såvitt vi nu kan bedöma, till omkring 2 96 i nya avgifter. Att då i detta läge om några veckor i stora delar av landet höja avgifterna med ytterligare 4 96 kan inte vara särskilt klok politik. Det skulle självfallet se mera tilltalande ut om budgetsaldot vore några miljarder lägre, men om priset är ökad arbetslöshet och minskad export, då är det inte längre tilltalande och vi vill inte betala det priset. Låt mig ge ett besked till Kjell-Olof Feldt, som känner sig oroad över vilken budget han har att arbeta med. Herr Feldt har i januari fått en budget att ta ställning till. Den har på sedvanligt sätt kompletterats med några ytterligare propositioner. Flera kommer för budgetåret 1977/78. Budgetförslaget är under behandling i utskott och kammare. Det är, som finansutskottet säger, ett väl avvägt förslag. Låt mig betona en punkt i finansutskottets betänkande, och jag gör det med hänsyn till oppositionens många ytterligare utgiftsförslag. Finansutskottet säger att någon allmän utgiftsexpansion vid riksdagens behandling av budgetförslaget inte bör ske. Något motsvarande uttalande har jag icke kunnat finna i den socialdemokratiska reservationen vid utskottets betänkande. Jag noterar att oppositionen finner att den allmänna bilden av den nya regeringens skattepolitik inger oro. Man menar att den riktar sig mot personer med lägre inkomster och konsumenter och gynnar personer med höga inkomster, egenföretagare och företag. Detta är nu inte en sann beskrivning av regeringens skattepolitik. Det som inger oro är att den politiska hederligheten är så ringa att man vill ge människorna en så falsk bild. Vad som hänt är följande. Regeringen och riksdagsmajoriteten har beslutat att för 1977 sänka den statliga inkomstskatten och göra det på ett något annorlunda sätt än socialdemokraterna tänkte sig, så att de allra flesta heltidsarbetande fick en något större sänkning av sin statliga skatt. Det var en reform som kan bidra till att dimpa inflationen och underlätta avtalsrörelsen och därmed vara till fördel för såväl löntagare som företagare. Regeringen och riksdagsmajoriteten har beslutat att höja företagens socialförsäkringsavgift med 11/2 96 — dvs. endast hälften av vad socialdemokratin tänkte sig — och det var till fördel för löntagare, företagare och kommuner. Vidare har regeringen och riksdagsmajoriteten beslutat om ändringar i den faktiska sambeskattningen och beskattningen av fåmansföretag, så att beskattningen blir lika oavsett företagsform och så att medhjälpande make, i praktiken mestadels kvinnor, inte diskrimineras. Det är en rättvisefråga och den motsvarar krav som både löntagare och företagare kan ställa. Regeringen har lagt fram förslag om vissa ändringar av den indirekta beskattningen. De är delvis av traditionellt slag: Vi justerar skattesatserna på alkohol och tobak i takt med den allmänna prisutvecklingen. Jag tror att det finns rätt goda skäl att göra det, och även om somliga i inköpsoch konsumtionsögonblicket kan ha andra meningar så tror jag att de flesta löntagare och företagare menar att det är ett rätt rimligt förslag. Likaså tycker jag det är rätt rimligt att justera både elskatt och bilskatt. Det är förslag som får effekter för alla grupper, men mindre negativa effekter än andra alternativa förslag som har lagts fram i riksdagen. Slutligen till förslaget om inflationsskydd i skattesystemet. Det är kanske en fördel att vänta med bedömningen tills det finns något förslag. Det gör det inte ännu. Först skall skatteutredningen lägga fram sitt förslag, sedan kommer det att granskas i en offentlig debatt, och senare under året kan det bli dags för regering och riksdag att ta ställning. Det finns emellertid anledning att redan nu slå fast ett par saker, eftersom debatten är så full av missförstånd eller — mer uppriktigt sagt — försök att ge en falsk bild av vad det handlar om. Vi har sett en del tabeller i tidningarna om hur stora skattesänkningarna kommer att bli i olika inkomstskikt om man skulle indexreglera skatteskalorna. Men ett inflationsskydd innebär ingen skattesänkning. Statsskatten kommer inte att sänkas med en enda krona bara därför att man indexreglerar skatteskalorna. Vad som händer är att skatten inte automatiskt höjs i takt med inflationen, att människor inte får högre inkomstskatt och marginalskatt på rena inflationspengar. Det är djupt ohederligt att ge intryck av att man sänker skatten, att man skulle förändra den fördelningspolitiska målsättningen, att man skulle ge större förmåner åt vissa grupper än åt andra. Tabellerna kan visa hur mycket skatten skulle höjas om man inte gjorde några förändringar av skattetabellerna. Sådana förändringar har vi dock gjort varje år utom ett under 1970-talet. Nu tycks visserligen socialdemokraterna räkna med att det inte skall bli någon skatteomläggning för 1978, och därför borde tabellerna rätteligen rubriceras: Så här mycket vill socialdemokraterna höja din skatt 1978, ty det är vad det handlar om. Men den nuvarande regeringen är klar över att 1977 års tabeller inte kan användas för 1978, och när vi fått skatteutredningens förslag och lyssnat på debatten kring det förslaget, kommer vi att i god tid tala om hur vi vill att 1978 års skatter skall se ut. En sak är klar: Vi kommer inte att använda några falska varubeteckningar för vårt förslag. Inflationsskydd är bara ett sätt att undvika automatiska skattehöjningar — det är inte någon skattesänkning. Vad som har hänt under alla de gångna åren med socialdemokratisk skattepolitik är att inflationen för varje år automatiskt har fått höja skatten. Det finns några avgörande skillnader mellan den nuvarande och den tidigare regeringens skattepolitik. Låt mig peka på fyra: 1. Vi nöjer oss inte med årliga skatteprovisorer. Vi vill få fram ett skattesystem som håller under flera år. 2. Vi vill slutföra ett utredningsarbete som pågått sedan 1970-talets början. Därför har vi sagt till skatteutredningarna att de senast i november i år skall redovisa sina förslag. 3. Vi vill sänka marginalskatterna för att undvika att skatten driver på inflationen och försvårar avtalsrörelserna. 4. Vi vill ha ett enklare och mera rättvist skattesystem. Om detta är en målinriktning som inger socialdemokraterna oro — nåväl, då må man vara oroad! Men det är inte en skattepolitik som riktar sig mot vissa grupper eller ger speciella fördelar till vissa grupper, utan det är en skattepolitik för hela folket.

Herr talman! Jag satt och lyssnade till herr Mundebos mycket lugna och stillsamma inlägg. Det var ju inte precis någonting som animerade till några svaromål i fräna tongångar, så jag skall avstå från sådana. Jag vill emellertid säga att socialdemokratin självfallet kommer att ha ett alternativ till herr Mundebos indexreglering av skatteskalan under 1978. Det alternativet kommer att skilja sig från herr Mundebos indexreglering genom att ha en annan, väsentligt riktigare och klarare fördelningspolitisk profil än vad den automatiskt verkande indexskatterevisionen kan ha. När sedan herr Mundebo säger att då han ser på socialdemokratins alternativa budgetförslag kommer han fram till att det just inte är några prutningar i avseende på utgifterna, kan jag hålla honom räkning för detta och instämma i att så är det väl i stort sett, men det är ju en helt annan inkomstsida han möter. Slutsatsen, att det behövs en väsentlig uppstramning av budgetpolitiken, är självfallet det väsentliga. Jag tänkte, herr talman, i det här inlägget ägna mig åt de allmänekonomiska frågor som herr Bohman har ägnat sig åt såsom representant för regeringsbänken. Jag är litet ledsen över att jag inte ser honom här nu, även om jag kan förstå att han efter förmiddagens långa och prövande debatt kan behöva stärka sig i restaurangen ett tag. Vi får förhoppningsvis räkna med att han så småningom skall visa sig här igen. Min gamle far var rätt intresserad av att läsa historia, och det hände ibland när jag var en liten pojke att han citerade några satser för mig som han tyckte var intressanta. En av dem löd så här: Då var jag både mäktig och rik, Men sedan jag blev kung över Svea land, Så vart jag en arm och olycklig man.” Mina historiska forskningar har inte tillåtit mig att närmare gå in på var detta hör hemma. Men jag kom att tänka på det när jag satt och avlyssnade herr Bohman — hans ställning när socialdemokratin satt i regeringen och han hade den lyckliga funktionen att vara i opposition, och hans ställning nu när han sitter i regeringen och skall ta ansvar.

Dess ekonomi är i grunden god. Vi har naturtillgångar som flertalet andra länder saknar. Vi har ett näringsliv byggt på skickliga företagare, tekniker och löntagare. Ett näringsliv som genom sina framgångar på världsmarknaden givit oss vår höga materiella standard.

Nu har vi ju hört någonting helt annat här i dag. Det har inte varit någon som helst hejd och botten på eländet. Jag har en känsla av att kammarens övriga ledamöter fick ungefär samma allmänna intryck som jag av herr Bohmans olika inlägg — att nu gäller det att förvilla begreppen, eftersom det är som det är och vi inte vågar göra någonting. Det är den där gamla goda regeln att om den skyldige springer först i ledet och ropar ”Tag fast tjuven!” så har han en viss chans att klara sig. Här angriper man den gamla regeringen för att företagen har släppt fram för stora löneökningar på arbetsmarknaden. Jag kommer tillbaka till detta litet längre fram, herr talman, men jag vill bara inledningsvis säga: Skall vi inte ha friheten för företagen i det här landet att tillsammans med löntagarna bestämma hur löneutvecklingen skall vara? Om man inte skall ha den friheten, då bjuder ju helt enkelt konsekvensen att det är någon annan som skall ta hand om verksamheten än den fria företagsamheten. Nu skall jag emellertid börja med att säga någonting som jag tycker herr Bohman har ett behov av att lyssna på. Även den mörkaste dag brukar ju ta slut. Även om det är aldrig så mycket moln på himlen, kan det ibland hända att solen lyser igenom. Jag hälsar herr Bohman välkommen i bänken; jag är mycket glad över att han finns här nu. När jag läste finansutskottets betänkande tyckte jag mig finna en viss tillnyktring i den ekonomiska debatten i förhållande till vad som presenterades i finansplanen vid årets början. Det är naturligtvis — utan att jag är stygg mot herr Bohman — på det sättet att finansutskottets borgerliga majoritet har reagerat mot herr Bohmans ensidighet i presentationen av orsakerna till bl.a. kostnadsstegringen i landet. Finansplanens ledande motiv innebar att herr Bohman genom jämförelser mellan vårt land och Västtyskland ständigt kom tillbaka till en stark kritik mot löneutvecklingen i vårt land och ständigt vinkade med pekpinnen mot löntagarorganisationerna. Där lades ansvaret för de tappade marknadsandelarna och den relativa tillbakagång för den svenska exporten som man beskrev.

Den ena nationen är Japan, som har gjort det på ett alldeles övertygande sätt, och den andra är USA. Logiken bjuder att man gör det konstaterandet att om två nationer ökar sina marknadsandelar, så måste de övriga tolv nationerna tappa marknadsandelar. Det är ett öde, således, som inte ens Västtyskland har undgått. Västtyskland tillika med Sverige har tappat marknadsandelar i den sålunda redovisade världshandeln under de två senaste åren.

OECD-ländernas exportandel av världshandeln har sjunkit från 75 till 70 procent. Sveriges ställning är alltså inte unik. I handelsutbytet med icke OECD-länder ligger Sverige bra till. From 1973 t o m juni 1976 har den svenska exporten till Afrika ökat 35 procent mer än för OECD-länderna i snitt. För Fjärran Östern är motsvarande siffra 20 procent” — vi ligger 20 26 bättre — ”och för Mellersta Östern 60 procent. Bara i exporten till Latinamerika har Sverige lyckats -—-—- sämre än OECD-medeltalet.” Där ligger vi 10 ?6 under medeltalet för OECD-länderna. ”Det är glädjande”, fortsätter han, ”att vi håller oss så väl framme i nya expansiva köpstarka länder som Opec-staterna. Och vi bör vara klara över att vår exportstagnation till i-länderna till stor del beror på de neddragna investeringar som är en följd av lågkonjunkturen i världen.” Allting talar för att vi har en uppgående konjunktur — därom har vi varit eniga i debatten här i dag. Den senaste broschyren från Handelsbankens ekonomiska avdelning, daterad i februari 1977, har rubriken ”Världskonjunkturen åter på väg uppåt”. Följaktligen skall det finnas en rimlig chans att den nuvarande situationen är övergående. I reservationen till finansutskottets betänkande och i den tidigare debatten här i dag har vidare klarlagts att vårt land under de första fyra åren på 1970-talet i en relativ beräkning av lönekostnad per producerad enhet ligger lägre än det vägda genomsnittet för 13 konkurrentländer. Kjell-Olof Feldt har redovisat detta tidigare här i dag. Jag kunde häromdagen ta del av en liknande statistik gjord av USA:s arbetsmarknadsdepartement som också visar samma, för herr Bohman kanske litet överraskande resultat. Under 1970-talet har man haft en ökad kostnad per producerad enhet inom industrin — och det är ju det som är det avgörande; där väger man in både lönestegringen och produktivitetsutvecklingen — som för Sverige ligger på 15 26, och det är lägre än genomsnittet för Västeuropa under samma tid. Tillåt mig vidare att konstatera att den svenska industrin ju ändå har ansvaret för hur man fixerar sina priser. Det redovisas i reservationen I till finansutskottets betänkande att man har trampat i väg — naturligtvis beroende på att man har känt sig rätt säker i utgångsläget. Den likvida situationen har varit god. Man har inte varit i samma behov som t.ex. vissa andra nationers exportörer av att till varje pris se till att pengarna rinner in. Man har då kunnat sitta och hålla på sin export litet längre i förväntan om att priserna skall stiga. På det sättet tappar man marknadsandelar i statistiken och dessutom —- som det har sagts ifrån i reservationen — får man en utveckling där de ensidigt fixerade exportpriserna ligger väsentligt högre än bl.a. arbetskostnadsutvecklingen. Jag ägnar mig litet grand åt det här därför att herr Bohman startade årets ekonomiska debatt med, det menar jag, en alldeles orimligt ensidig presentation av något som är väsentligt mer komplicerat än han antyder. Det har heller inte sagts någonting i den allmänna diskussionen om vad som har skett på andra områden. Det händer emellertid att det finns folk som har behov av att se hur det är just på de andra områdena. Jag klippte ur en bit ur en av våra dagstidningar — ett referat av ett anförande av TCO-chefen, som han höll för litet sedan. Det han där säger är värt att återge. Jag skall läsa upp referatet: Skogen dyrare. Att det inte är lönerna utan andra faktorer som påverkar prisbildningen illustrerade han med skogspriserna. Från 1972-1976 steg priset på skog på rot med 190 ?6. Bara under de fem sista månaderna 1976 steg priset med 20 26. — Han har faktiskt varit litet försiktig när han säger detta. — Det är en prisstegring innan avverkning skett och några lönekostnader tillkommer, påpekar han. Han säger att anständigheten bjuder att man i den aktuella debatten även lämnar sådana 'pplysningar om vår ekonomi. Bodström går även vidare och säger att priserna på massa steg med 116 ?6 under fyraårsperioden och träpriserna med 112 26. — Han angav, som jag tidigare sade, en väsentligt lägre stegring för lönekostnaderna. — Gör man ytterligare ett steg i förädlingsledet och ser på priserna på papper inkl. träfiberplattor under den här fyra årsperioden hamnar man på i runt tal 90 26. Prisstegringen på skogsprodukter har genomgående varit hög, säger Bodström. Men det intressanta är att prisstegringen sjunker i varje bearbetningsled, dvs. efter hand som arbetskraften i ökad utsträckning har tagits i anspråk för produktionsprocessen sjunker priserna på den färdiga produkten. Det är en både intelligent och riktig observation som TCO-chefen gör, och det skulle se bra ut om regeringen i sina allmänna framträdanden ägnade ett visst intresse åt den. I ett referat i pressen, daterat måndagen den 7 mars, återges en TT intervju med Jernkontorets verkställande direktör. Han gör där ett intressant uttalande i samband med den så hårt drabbade stålindustrins krisläge. Det är den del av svensk industri som kanske varit mest utsatt. Han säger där: Under åren 1974 och 1975 — man har inte statistiken för 1976 — ökade den svenska stålindustrins kostnader med ungefär totalt 60 ?6. Lönekostnaderna steg med 55, materialkostnaderna med 60, energikostnaden steg med 100 96. Den här nyanserade bilden av kostnadsutvecklingen inom en speciellt utsatt industri är, menar jag, värd att uppmärksammas i den aktuella kostnadsoch lönedebatten. Jag skulle ytterligare vilja understryka ett känt faktum. Våra stora svenska företag är i mycket stor utsträckning också multinationella. Man har således vissa möjligheter att avläsa jämförande vinstresultat med avseende på var företagen har sina anläggningar. Jag avslöjar inga hemligheter om jag tillåter mig att säga att LM Ericssons engagemang i Brasilien, där man i varje fall inte kan klaga på höga löner, under senare år sannerligen inte har inneburit något tillskott till företagets totala vinster. Jag kan göra samma omdöme om Volvos engagemang i Holland, om Stabs fabriker, som man nu håller på att avveckla, i Västtyskland = detta land som herr Bohman brukar sätta upp som rättesnöre för oss - och om SKF:s engagemang i Italien och Spanien. Det är inte så enkelt som man gör det när man säger: Här är lönerna höga; följaktligen är vi i en trängd situation. I ett ekonomiskt allmänt prövande läge för världen är frågorna mycket mera nyanserade. — Med detta har jag velat säga: För ned lönefaktorns roll till det plan där den egentligen hör hemma! Skattepolitiken spelar naturligtvis en roll. Det är ett internationellt erkänt faktum — detta har jag sagt tidigare — att företagsbeskattningen i vårt land vid en internationell jämförelse framstår såsom en favör. Kapitalkostnaden är en annan kostnadsfaktor. Tidigare var det — och jag kan nog säga att det är det än i dag — en favör räntemässigt och kostnadsmässigt att få låna på den svenska kapitalmarknaden. Det är ingen tvekan om att den tekniska utvecklingen är mycket avancerad och rationaliseringsgraden mycket hög i vårt land, vilket också herr Bohman brukar säga när han är på gott humör och skryter över den svenska industrin. Det löneläge vi har är ett resultat av två parters fria förhandlingar. De delar ansvaret, i den mån man vill göra gällande att vi dras med speciella besvärligheter på grund av arbetslönerna. Jag har inledningsvis utvecklat dessa tankegångar, därför att regeringsrepresentanternas flit och möda när det gäller att tala om de höga arbetslönerna i praktiken tycks ha skärpt motsättningarna och i långa stycken komplicerat avtalsrörelsen. Herr Bohmans anslag i finansplanen och i hans offentliga framträdanden har uppfattats såsom en mobilisering för Svenska arbetsgivareföreningens räkning. Detta gäller framför allt hans utmätande av ett löneutrymme. Jag vill inte säga att det var 5 26, för när herr Bohman hade diskonterat vad som gick åt till socialavgifter och viss löneglidning fick han, vill jag minnas, 2 26 över till den kollektiva avtalsförhandlingen. Jag vill i sanningens intresse erkänna att herr Bohman så småningom försökt orientera sig över på, skall vi säga, litet mer fast mark. För inte så länge sedan gjorde han ett framträdande i Sveriges television. Jag råkade vara hemma på kvällen och lyssnade då självfallet med stort intresse. I detta framträdande höjde han sitt bud ovanför de 2 procenten. Resultatet blev en irriterad kommentar från Svenska arbetsgivareföreningens direktör. Han tog omedelbart herr Bohman i öronen. Herr Bohman har nu i sina lönepolitiska utspel på kort tid lyckats irritera båda parterna. Det ger visserligen ett allmänt intryck av neutralitet och objektivitet med avseende på lönerörelsen och avtalsrörelsen, men det hjälper inte fram en uppgörelse mellan parterna, en uppgörelse som vi måste få fram både i samhällets och i parternas intresse. Jag har sagt det här för att ge herr Bohman en chans att i sitt inlägg ta avstånd från det mesta av vad han har sagt och kanske pacificera en del av den irritation som nu råder på båda håll på Blasieholmen. Hur förhandlingarna än går har regeringen genom, jag vågar säga, en slapp finansoch budgetpolitik och en omotiverad generositet i fråga om skattesänkningar skapat stora problem för nationens ekonomiska framtid. Försöken att leva upp till alla sina oansvariga löften på skattepolitikens område ser jag som allvarliga missgrepp i dagens ekonomiska situation. Även om konjunkturuppgången går långsamt är den ändå ett faktum hos alla ekonomiska bedömare. Det understryks också i utskottets betänkande. I det läget krävs en finanspolitisk uppstramning, en omsorg om utgiftspolitiken, en budgetbalans eller ett rimligt underskott i statsverksbudgeten, allt det som vi har saknat i den nya regeringens handläggning. Vid regeringsskiftet i septeraber månad 1976 hade vi bakom oss ett budgetår med ett statligt upplåningsbehov som understeg 4 miljarder kronor. Man kan således inte klaga på finanspolitikens styrka under det senast passerade budgetåret. Från oktober 1976 — det var då som den nya regeringen i praktiken tog över ansvaret för nationens ekonomi — kan man också göra en beräkning, i detta fall 12 månader tillbaka, oktober 1975-oktober 1976. Det underskott vi hade i statsverksbudgeten understeg 6 miljarder kronor. Flyttar jag mig ännu en bit framåt till årsskiftet 1976-1977 kan jag konstatera att kalenderåret 1976 visade ett budgetunderskott som understeg 7 miljarder kronor. För 1977 annonserar nu budgetministern att underskottet kommer att ligga på i runt tal 16 miljarder kronor — jag tror att han får lägga på någon miljard eller ett par miljarder. Det är en enorm skillnad. Fram till årsskiftet hade den nya regeringens politik inte påverkat nationens starka statsfinanser. Men under hösten tog riksdagen på regeringens förslag ett beslut om en skattereform som försvagade statsfinanserna med 3,5 miljarder kronor. Samhällsekonomiskt innebar det en direkt påspädning av konsumtionen innevarande år, vilket sett i samband med vår handelsoch bytesbalans går tvärt emot sunt förnuft i finanspolitiken. Den budget som sedermera presenterades bättrar på underskottet, som nu för detta kalenderår, som jag nyss erinrade om, är uppe i denna enorma underbalansering på 16, kanske 18 miljarder kronor. En så snabb likvidisering av den svenska ekonomin och en så kraftig efterfrågeökning i nationen som man här bygger upp från ett år till ett annat har vi inte upplevt tidigare. Och vi upplever den i en situation där det inte finns någon ekonomiskt godtagbar motivering för utvecklingen. Nu har jag lagt märke till att man säger, och man har även gjort det här i dag, att det där är egentligen den gamle finansministerns fel —- för det innevarande budgetåret upprättade han budgeten och lade fram den för riksdagen. Nu känner var och en i denna kammare och annorstädes till att man går inte ut med vare sig budgetpolitik eller ekonomisk politik i allmänhet med så låsta skot att man inte är beredd att justera med hänsyn till de förändrade förutsättningarna. Under min tid som finansminister försökte man avläsa utvecklingen även under budgetåret. Och krävdes det ingripanden, så gjorde man ingripanden — jag skall erinra om det längre fram. Man måste vara aktuell med den ekonomiska utvecklingen, alldeles bortsett från vad man tidigare har trott och prognostiserat. Och har den här regeringen inte lärt sig detta, så lyssna nu på vad en gammal erfaren finansminister säger. Det är absolut nödvändigt att man har den beredskapen. Den svaga finanspolitiken återspeglas i handelsbalansen och naturligtvis i sista hand också i bytesbalansen. Följer man handelsbalansens siffror månad för månad — det blir mycket siffror det här, men jag tycker inte att jag kan låta bli att referera dem — ger de uttryck för en viss överkonsumtion i den egna ekonomin, det är jag beredd att säga. Men den var relativt obetydlig — den var i varje fall inte så upprörande och oroande — under de tre första kvartalen 1976, dvs. så länge socialdemokratin satt i kanslihuset. Det oroande omslaget daterar sig från de tre sista månaderna under fjolåret och fortsätter så långt det nu kan avläsas hela det innevarande året. Vi har således under de tre sista månaderna i fjol och under januari i år dragit på oss ett underskott på i medeltal 1 miljard kronor varje månad. Det är 4 miljarder som vi har försämrat handelsbalansen med sedan herrarna satte sig i kanslihuset. Man behöver inte sitta med armarna i kors och säga: Det här var ju tråkigt, men det ligger hos riksdagen ett budgetförslag, och det kan man inte röra vid. Visst kan man det; man är tvingad att ingripa om utvecklingen går andra vägar än man förutsatt. Det behöver inte innebära att man är en olyckskorp om man nu säger att det finns definitiva tecken på att vi är ur balans. I den utvecklingen borde en uppstramning av finanspolitiken ha ägt rum för länge sedan. Vad vi har anledning att vänta på är att den här sanningen blir uppenbar för regeringen. Låt oss inte behöva konstatera att för sent skall syndarn vakna. Ett annat oroande inslag i den pågående utvecklingen är den ständigt fortskridande prisstegringen. Under den lyckliga tiden — herr Bohmans lyckliga tid då han var i opposition och kunde resa omkring och hålla stora, eldande föredrag och skälla på den socialdemokratiska regeringen —- ställde herr Bohman alltid en rad krav. Ett av de populära kraven var att vi måste ha en plan för bekämpande av inflationen — det var herr Bohmans vers när han var i opposition. Nu har han alla möjligheter att utarbeta denna plan för bekämpande av inflationen, och de möjligheterna har han haft under de senaste fem månaderna. Händer det nu ingenting i uppstramande syfte, är jag rädd för att vi riskerar — det låter illa det här — tvåsiffriga tal för inflationen under 1977. Under perioden oktober 1976 t.o.m. januari 1977 — jag envisas med att redovisa den tid då den borgerliga regeringen har haft ansvaret — har inflationstakten varit i medeltal en procent i månaden. En sådan utveckling skapar dessutom ett speciellt problem med tanke på det skatteprovisorium för år 1978 som enligt officiella meddelanden skall ha karaktären av en indexreglerad skattejustering. Denna skall baseras på prisutvecklingen under 1977. Regeringen har lovat att genomföra en sådan justering, såvida nu inte det sunda förnuftet inför den hårda verkligheten korrigerar det beslut som ni enligt de officiella uttalandena skall fatta. Jag skulle önska att ni här kommer på andra tankar. I och för sig är det naturligtvis vansinnigt att en hög inflation under 1977 —- om vi nu får en sådan — skall vara avgörande för den skattepolitik som skall föras under 1978. Om man har några anspråk på skattepolitikens funktion i konjunkturpolitiken är ju hela systemet så tokigt som det möjligen kan vara. Jag har tidigare gjort mig till tolk för uppfattningen att en slik indexskattesänkning dränerar statskassan med 3,5 miljarder vid en åttaprocentig prisstegring. Och trampar man nu på i den takt som man haft under de senaste fyra månaderna, räcker det inte med 3,5 miljarder, utan då blir det väl någonting mellan 4 och 5 miljarder, en siffra som spelat roll under debatten tidigare i dag. Den andra sidan av problemet är att dessa 4 å 5 miljarder går in som ett direkt stimulanspåslag på den privata konsumtionen under 1978. De går in på ett orättvist sätt — det finns ingenting av rimlig fördelningsprofil i det hela. I en trolig situation med en klar förbättring av konjunkturen och med vårt eget ekonomiska problem knutet till det förhållandet att vi exporterar för litet och importerar för mycket, är det självklart att en slik finansoch skattepolitik ligger alldeles på tvärs mot vad det sunda förnuftet säger. Jag måste bekänna att jag här ställer mig frågande, för att inte säga absolut oförstående. Jag är medveten om att den borgerliga regeringen ändå skaffat sig en del intelligenta medarbetare — jag har ju varit med och lärt upp en del av dem — som bör kunna reda ut problemen för resp. statsråd och tala om vart vi är på väg. Jag kan då bara hoppas på att herr Bohman och övriga ledamöter av regeringen lyssnar på deras goda råd. Vi ingrep 1970 på ett ganska brutalt sätt. Vi hade då en situation som inte var lika allvarlig som den vi har i dag — det håller jag med herr Bohman om — men den var tillräckligt allvarlig för att man skulle ingripa. Vi gick ut med en hård kreditåtstramning. När riksdagen samlades på hösten 1970 lade jag fram ett förslag om höjning av den indirekta beskattningen; momens höjdes just för att klara det övertryck i vår egen efterfrågan, som måste dämpas för att vi skulle komma till rätta med den bytesbalanssituation som vi då såg i ögonen. Riksdagen tog det här beslutet i december 1970, och det var riktigt vid det tillfället. Löntagarna visste vad det var fråga om och vad de hade att rätta sig efter i de löneförhandlingar de satt i. Det gällde att veta förutsättningarna för det nya avtal som skulle träda i kraft på nyåret 1971. Eftersom frälsarkransen skall rädda den som är i sjönöd, tryggar sig nu regeringen till en mycket stor statlig upplåning. Under de 44 år som socialdemokratin regerade skaffade sig staten som sådan, dvs. kronan, en utlandsskuld på 150 milj.kr. Efter fem månaders borgerlig regering har den nu ökat med 4 250 milj.kr. Men vad värre är, det är mycket som talar för att det inte är slut med detta. Nu gör herr Bohman, och jag föreställer mig också hans kolleger, en dygd av nödvändigheten och prisar sig själva för detta nya inslag i utlandsupplåningen, som innebär att staten själv vänder sig till bankirerna ute i den stora världen och ber om hjälp i nöden. Vi har haft åtskilliga debatter i kammaren om det här. De senaste dagarnas pressdebatt ger mig anledning att återkomma till ämnet. Den utlandsupplåning som vi hittills har tagit upp har näringslivet som låntagare till 90 96 — rederier, varv och industriföretag. Den kommunala utlandsupplåningen uppgår till mindre än 10 96 av vad vi hittills har lånat. Det rör sig om ca 8 96. Det innebär i praktiken att pengarna praktiskt taget helt har använts för investeringar som i sin tur ökar produktionen och naturligtvis så småningom kommer att betala både ränta och amorteringar samt förhoppningsvis ge vinst. Bakom varje privat företags låneengagemang — om de lånar utomlands — bör rimligtvis ligga en förnuftig företagskalkyl som slutar på plussidan, då i annat fall låneupptagandet icke realiseras. Att det nu har realiserats är en verifikation på att man bedömer att de lånade pengarna skall klara kapitalkostnaderna och ge vinst. Annorlunda är det när den offentliga sektorn går ut och lånar pengar. Jag är införstådd med att man kan ha bekymmer för kommunerna och den utlandsupplåning som de har tagit på sig. Men den är ju ändå väldigt begränsad. Om jag skall tro herr Bohman skall den väl inte behöva ökas under 1977. Herr Bohman serverar ju i sin finansplan en prognos som innebär att vi har ett plus i den totala kommunala finansiella ekonomin på bortåt 3,7 miljarder kronor. Enligt min mening tror han litet för mycket på det här. Så mycket bättre är det i varje fall att man inte nämnvärt skall behöva bygga på den kommunala upplåningen utomlands. Det nya i den här situationen är att det är staten som går ut och lånar de stora beloppen. 4,25 miljarder kronor i första omgången är sannerligen inte småpengar. Upplåningen är en logisk följd av att budgetministern inte kan täcka sitt utgiftsbehov på vår egen svenska kapitalmarknad utan att göra intrång på andra seriösa områden — bostadsbyggandets finansiering, företagens och kommunernas behov av att låna här hemma etc. Upplåningen är vidare en följd av att vår export inte räcker till för att klara våra åtaganden i form av betalning för importen, underskott i turistbalansen och engagemang för u-länderna, för att nämna några av de större posterna på tjänstesidan. Jag tror att var och en är på det klara med att vi inte kan basera den svenska budgetpolitiken i vid bemärkelse på en upplåningspolitik av denna omfattning. Ett underskott på 16-18 miljarder kronor i budgeten och ett underskott i våra affärer med omvärlden på minst samma belopp eller 18-20 miljarder kronor är ett avskräckande perspektiv. I reservationen till utskottets betänkande har man uppskattat kapitalkostnaden på denna utlandsupplåning, räntor och amorteringar, till den upplåning vi har tagit t.o.m. utgången av 1977 till 10 miljarder. Den framlagda budgeten innebär för 1977 i stort sett en fördubbling av vad nationen i övrigt har tagit upp på utlandslånemarknaden. Vi får här en kapitalkostnad på över 10 miljarder kronor fr.o.m. 1978. Den summan stiger ytterligare då nya lån tas upp 1978 och därefter. Det mesta talar för att den nuvarande politiken förs så att detta blir fallet. Om ingenting händer får vi dras med dessa lån såsom en kvarnsten kring nationens hals. Att bli av med den — om lånepolitiken fortsätter —- förutsätter ju en industrioch exportexpansion som inte är av denna världen och inte ligger inom de realistiska möjligheternas gränser. Utan att vara bunden vid gamla fördomar om det felaktiga i att låna till driftsutgifter — det kan man göra övergångsvis — vill jag ändå konstatera att det finns en gräns för hur långt staten kan gå i detta avseende. Vi känner väl till hur hårt bunden man är i framtida budgetarbeten när det gäller de stora utgiftsposterna. Jag har personligen en otäck känsla av att regeringen saknar kraft och förmåga att bringa ned detta enorma underskott i statsutgifterna till rimlig nivå. Ni trodde på det när ni var i opposition. Med lottens hjälp drev ni igenom den stora besparingsutredningen. Lojal som jag självfallet skulle vara mot riksdagsbeslutet skrev jag direktiv och tillsatte utredningen. Utan några begränsningar hade den möjligheter att gå över hela fältet. I dag vet vi att den utredningen är begravd sju famnar under jord. Svanesången över denna besparingsutredning är sjungen utifrån utgångspunkten att verkligheten är den bästa läromästaren. Den balans i utrikeshandeln som vi måste åstadkomma måste naturligtvis baseras på en begränsning av den konsumtion som i dag snedvrider våra utlandsaffärer.

Herr Bohman med kolleger tog över en ekonomi — jag har redovisat det tidigare med siffror — som i sak innebar att vår nationella kreditvärdighet var orubbad. Bankirerna från de stora nationer som nu har räckt Moder Svea en hjälpande hand i nöden genom uppgörelsen föregående vecka tvekade inte och behövde inte tveka om att släppa till pengarna. Vi hade ett utgångsläge som var starkt. Vi kunde låna. Vi kan säkert göra det en gång till — kanske två gånger, kanske tre gånger. Men blir det ingen ändring av den ekonomiska politiken, kommer vi förr eller senare i den situationen att långivarna börjar ifrågasätta vår kreditvärdighet. Det är vad andra nationer har upplevt. De har följaktligen tvingats acceptera villkor för långivning som långivaren alltid har möjligheter att fastställa. Ibland kan sådana villkor allvarligt ingripa i nationens suveränitet att hantera de ekonomiska frågorna som den själv finner vara rätt och riktigt. Den som är ute för att låna pengar har i regel en svag förhandlingssits. Fortsätter han att låna pengar får han till slut stå där med mössan i näven. Så är läget för den enskilde, och så stor skillnad är det inte heller när man talar om en nation. Att låna sig fram för att klara ofrånkomliga och permanenta utgifter — betalningen för tryggheten på ålderdomen när det gäller folkpensionerna, familjepolitik och utbildningspolitik, försvarspolitik och liknande slag av utgifter — håller inte i längden. Man kan låna till tillfälliga utgifter under en lågkonjunktur, utgiftsposter som automatiskt försvinner när de bättre tiderna kommer — jag syftar på de arbetsmarknadspolitiska utgifterna, och jag kan syfta även på näringspolitiska stödåtgärder av övergående natur — men att låna till skattesänkningar och till permanenta utgifter, som ni gör f. n., är den äventyrliga finanspolitiken. Att sköta budgetpolitiken så att vi själva återupprättar den ofrånkomliga balansen måste ju vara en bjudande plikt. Det var det för oss när vi satt i regeringen, och det är det för den borgerliga regeringen också. Vi hade — jag var inne på det nyss — i vårt land en sådan här situation i början på 1970-talet, men vi var inte så långt ute i det kalla vattnet som herr Bohman, herr Mundebo och herr Fälldin är i dag. Vi minns alla de ingrepp som gjordes med hårda metoder, både finanspolitiska och kreditpolitiska, åtstramningar som återställde den ekonomiska soliditeten inom landet. Vi kunde möta de senaste årens lågkonjunktur med ett ordentligt överskott i vår utrikeshandel — herr Bohman talade om det i dag och nämnde beloppet, 5 miljarder kronor. Det var en av anledningarna till att vi klarade av det svåra problemet med den fulla sysselsättningen i en världsomspännande lågkonjunktur bättre än de flesta andra nationer. I en konjunkturuppgång, som vi nu räknar med, behöver inte bara balansen återställas. Skall man vara korrekt och skall man vara angelägen om att tänka litet längre in i framtiden, bör man på samma sätt som i början av 1970-talet försöka bygga upp reserver. Här saknas målmedvetenhet i regeringens handläggning av de ekonomiska frågorna, och detta skapar det oroande perspektivet för framtiden. Jag kan försäkra regeringen att jag kommer inte att repetera vad de nuvarande regeringspartierna hade för sig i oppositionsställning — resa omkring och tala om de förlorade åren och jämra mig över det - om ni gör en kraftansträngning för att komma till rätta med den farliga situation som vi nu har för ögonen. Jag är inställd på att möta argumentet: Men vi lånar ju för att klara sysselsättningen, och då skall väl allt vara förlåtet? Låt mig svara på det att vi har från socialdemokratins sida aldrig någonsin attackerat något av de anslag som har med sysselsättningspolitiken att göra. Tvärtom har vi anvisat nya vägar för att finansiera dessa anslag och för att skapa möjligheter att bygga ut och förstärka svensk industri och exportförmåga utan att man ytterligare försämrar statsfinanserna och den ekonomiska situationen. Men vi har definitivt vägrat att vara med på att sprätta ut pengar i en allmän påduschning via skattepolitiken, i allt väsentligt dirigerad till de bättre betalda. De skattereformer som socialdemokratin har signerat har varje gång förenats med kompenserande inkomster för statskassan för att inte försämra det finanspolitiska inslaget i konjunkturpolitiken. Vi diskuterar i dag ett alternativ till regeringens finansplan som i historisk mening är unikt. Decennium efter decennium har nationen haft en opposition som sökt locka väljare med överbud och skänker. Man har, som Olof Palme har konstaterat, bjudit en myckenhet av sociala reformer utan att bekymra sig för betalningen. Vi har vant oss genom åren då vi satt i regeringen att varje år möta dessa överbud. Vi vägrade att vara med på att torgföra populära skänker med åtföljande försämring av statsfinanserna. I decennium efter decennium lyckades vi slå tillbaka lättsinnet tills vi under fjolåret måste konstatera att löftespolitiken var så attraktiv att väljarna valde ett regeringsskifte. Måhända var förklaringen att folk var vana vid den trygghet som socialdemokratin hade givit nationen och sade sig: Låt de andra försöka! Ge dem chansen, de lovar ju så mycket och så många trevliga ting! Någon större olycka kan de ju inte ställa till med. Vi har ett nytt val 1979. Efter 44 år med socialdemokratin i regering är landet så stabilt, sade man, att vi har råd med en borgerlig regering som en parentes. Jag tror det var många som resonerade på det sättet. Men parentesen kan bli dyr. Den långa väldukade disk som ni serverade i valrörelsen presenterade väljarna allt vad de kunde önska. Ogillade man kärnkraften så fanns det på disken, och gillade man kärnkraften så fanns det också. Ville man ordna familjepolitiken på ett speciellt sätt så fanns det, och ville man ordna den på diametralt annorlunda sätt så låg det också upplagt på disken. Alla människor gillar tanken på kraftigt utbud av arbetstillfällen. 400 000 nya jobb att välja på under valperioden fram till 1979 var onekligen lockande. Alla människor är tilltalade av de radikala skattesänkningar som ni lovade — de skattesänkningar som skulle skapa arbetsglädje och möjlighet att realisera personliga önskedrömmar. Både de 400 000 nya jobben och de generella skattesänkningarna av stort format serverades på den disk som jag nu talar om. En flora av nya och framgångsrika småföretagare skulle ju snabbt växa till sig och bli stora som en naturlig följd av ett regeringsskifte. Det svenska näringslivet skulle sitta fredat från byråkratisk klåfingrighet och med egna krafter, egna initiativ, egna innovationer, som skulle ha fritt spelrum, få möjligheter att expandera. Sparsamhet och flit skulle bli de fina egenskaperna. De nya jobben skulle bli en verklighet. De goda frukterna skulle tillfalla oss i snabb takt. Besluten skulle decentraliseras, och naturligtvis skulle man visa på porten alla de partipolitiskt färgade medhjälpare som under socialdemokratins tid hade tagit sig in i kanslihusets administrativa apparat. Allt som skulle kunna göras för gamla och unga, för undervisning och kultur, för bättre vägar och transporter, för familjepolitik och sjukvård, för lag och ordning kostade visserligen pengar — det var man medveten om — men de skulle naturligen komma till oss. Pengarna skulle rinna till på ett naturligt sätt bara man hade en annan politik, en annorlunda politik, en ny politik, en sådan där politik som dekorerades med alla de lösa argument och propagandamässiga floskler som ni alltid varit mästare i att föra fram. Till skillnad häremot talade vi om vad som väntade. Sådant var den borgerliga oppositionens evangelium emellertid i fyra decennier. Jag är rädd, herr talman, att jag kanske har talat i de 40 minuter som jag har tillåtelse att tala, men det är frestande att citera ur valrörelsens sista TV-debatt, där dåvarande statsministern och jag hade att möta oppositionens alla partiledare och talesmän. Det var från vår sida inte någon flirt med den svenska väljarkåren, det var inte något insmickrande budskap. Det var klara besked om att allt vad vi vill genomföra måste betalas, och vi sade ifrån det på ett sådant sätt att man inte behövde tveka. Detta har varit främmande för er under 44 år i opposition. Det är bara synd att ni inte lär er det nu när ni sitter med ansvaret. Ibland gör jag en reflexion — vi får ju möjligheter att någon gång här i riksdagen så att säga tala fritt ur hjärtat. Vad som är påfallande är tystnaden hos de borgerliga pressalstren när det gäller alla de politiska löftesbrott som de borgerliga partierna gör sig skyldiga till. Det har spritt sig en generad tystnad rent allmänt, ett behov av att sätta svampen på och att inte säga någonting som stör friden efter den nya regeringens tillträde. Man säger ingenting om den äventyrliga lånepolitik som i dag präglar statsfinanserna. En och annan ekonom har på senaste tiden släppts fram i spalterna — på ledarplats hör man inte mycket om det. Förtjusningen över att herrar Fälldin, Bohman och Ahlmark med kolleger — nu använder jag herr Bohmans uttryck — har placerat sig på de mjuka stolarna i kanslihuset är förklarlig efter den långa socialdemokratiska regeringstiden, och den kan naturligtvis också vara en förklaring till tystnaden i den allmänna debatten. Det vore ganska nödvändigt att den så uppreklamerade fria svenska pressen talade fritt ur hjärtat. Vi kommer att behöva det i den tid som vi nu möter. Jag vill avslutningsvis ställa en del frågor till den det vederbör — jag utgår från att det blir ekonomiminister Gösta Bohman. Han har visserligen sagt att ”jag kommer inte att säga någonting i dag”. Jag kan kanske delvis förstå honom. Men det är möjligt ändå att herr Bohman kan säga någonting om vilka planer regeringen har för att ställa ekonomin till rätta i vårt land. Vad tänker ni göra? Den här utvecklingen, Lång dags färd mot natt, för att använda titeln på en bok av dramatikern Eugene O'Neill, måste brytas. Ni vet lika väl som jag hur de tunga budgetutgifterna har en benägenhet att förankras och permanentas. Ni ser mot ett 1977 och ett 1978 utan tecken på förändring i detta vårt stora budgetmässiga underskott, som i sin tur kräver den väldiga upplåningen i omvärlden. Ni ser nu mot 1977 utan synbara tecken på någon lugnare prisutveckling i vårt land, snarare motsatsen — tyvärr — samtidigt som den internationella inflationen tas ned. Solonumret på inflationens dansbana har vi inte råd med. Trots detta lovar ni sorglöst den här indexregleringen av skatteskalan som dränerar statskassan ytterligare. Den tillsammans med höstens skatteförslag kommer att dränera statskassan med i runt tal 7 miljarder. Det är något slags filosofi att om ni bara indexreglerar skatten så känner ni er förhindrade att kompensera inkomstbortfallet. Ni kan naturligtvis räkna med att världens bankirer är beredda att ställa upp ytterligare ett par gånger, det har jag sagt och det tror jag. Men skall vi över huvud taget fortsätta på den vägen är det den sämsta lösningen och jag ställer därför frågan: Kan vi inom den närmaste veckan — jag skall ge herr Bohman två veckor på sig — förhoppningsvis räkna med att få ett klart besked om vad ni ämnar göra? Vi sitter nu mitt i förhandlingarna om ett nytt avtal på svensk arbetsmarknad. Det är inte rätt och anständigt att i allmänna ordalag, oratoriska prestationer, som herr Bohman har svarat för här i talarstolen i dag, tala mycket och länge utan att säga någonting. Det är inte anständigt att visserligen ge det här intrycket av att det är besvärligt men inte vilja säga att det skall hända någonting — och det kanske inte händer någonting — för att sedan i efterhand komma med korrigeringar när avtalet är slutet, då lönemarknaden har gjort sin prestation. Jag tror att avtalsparterna är mogna att få höra sanningen om det ekonomiska läget, och herr Bohman bör tala om det. Är det momsen som skall höjas och i så fall med hur mycket? Nu kan herr Bohman svara att det kan man inte säga i förväg, för att undvika hamstring och mycket annat, och jag förstår det. Jag har gett herr Bohman en eller maximalt två veckor att bestämma sig. Jag har som gammal finansminister erfarenheter av att om man vill någonting och ser situationen som den är, behöver det inte ta så förskräckligt lång tid att skriva ihop en proposition, lägga den på riksdagens bord och servera vad man anser är nödvändigt. Är det tvångssparande som herr Bohman är ute efter? Där behöver han inte vara lika försiktig. Är han inställd på det kan han ju tala om det här i dag. Det är nödvändigt att de beskeden kommer med det snaraste, framför allt för att de förhandlande parterna skall veta vad de skall rätta sig efter. Herr Feldt krävde svar på frågan om hur det blir på det här området. Hur blir det med energiproduktionen i vårt land, frågade herr Feldt — denna utomordentligt viktiga näringspolitiska fråga, som i enormt stor utsträckning påverkar den svenska industrins investeringsplaner och ställningstaganden. Skall vi inte få höra någonting nu? Skall vi inte få höra någonting nästa vecka eller veckan därpå heller? Skall vi vänta i månader och månader och månader, samtidigt som vi tappar 1 miljard varje månad i vårt handelsutbyte med omvärlden? Skall vi gå, herr Bohman, plankan ut enligt gammal sjörövarsed med förbundna ögon och sedan hamna direkt i det kalla vattnet? En undergrävd ekonomi ger oss inte ens möjligheter att föra en rimlig arbetsmarknadspolitik, kom ihåg det! Det är en glädjande enighet vi har uppnått om att slå vakt om den fulla sysselsättningen, men märk väl: vi har i världen nationer som på grund av usla statsfinanser och en dålig ekonomisk politik är förhindrade att föra den fulla sysselsättningens politik, hur gärna de än vill. En politik som jag trodde vi hade etablerat här i landet bygger på sunda statsfinanser. Til syvende og sidst är det avgörande för om vi klarar våra grundläggande politiska arbetsuppgifter. Det här kan vara påfrestande för en regering, för den som sitter med ansvaret. Men det är ingen lättsam sak att sitta och regera. Fåtöljerna är inte så mjuka som herr Bohman gör gällande. Om han ännu inte har kommit underfund med att det är en hel del kantigheter i dem, så kommer han ganska snart att göra det. Herr talman! Eftersom jag har begränsad tid i mina båda repliker — jag får tre minuter varje gång, har det sagts — bör jag nu anständigtvis vilja säga någonting som kan utgöra ett direkt svar på en del av de debattinlägg som har gjorts här i dag. männa jakten för att ”ta fast tjuven” försökt tala om, att den gamla regeringen hade väntat sig ett mycket bättre resultat av utrikeshandeln än vad som sedan visade sig. Då vill jag säga att det trodde också herr Bohman så sent som den 10 och 11 januari i år. Då trodde han att utrikeshandeln för det gångna året skulle sluta med ett underskott på 1,9 miljarder, och nu säger utskottet att underskottet kommer att bli 3,8 miljarder. Det är två månader mellan dessa båda prövningar och avvägningar. Men jag skall inte häckla herr Bohman för det, det vore det sista jag skulle vilja göra. Sådana här prognossiffror är inte någon sanningens altartavla. Man tar fram dem så gott man kan utifrån de förutsättningar som man tror föreligger. Det viktiga är — och jag har gång på gång kommit tillbaka till det — att man har beredskap för att kunna justera med hänsyn till utvecklingen och att man inte tar prognossiffrorna till något slags heligt rättesnöre som passiviserar regeringen i dess arbete. Vi har ännu inte kunnat märka någon uppgång i konjunkturen, säger herr Bohman. Men alla som yttrar sig på det här området är ju ändå på det klara med att konjunkturuppgången kommer! När finansutskottet nu skisserar en exportökning på 7,4 96 under innevarande år, då är också det en verifikation på en hygglig konjunktur. Det gäller ju här siffror som är volymmässigt beräknade, och en volymmässig ökning av exporten på i runda tal 7,5 96 motsvarar väl de bästa exportåren vi hade under 1960-talet. Det är importen som är problemet. Herr Bohmans argumentation pekar på de åtstramande åtgärderna, men den stannar vid de många och vackra orden och den oratoriska prestationen. Vi måste hålla efter herr Bohman så att det inte bara blir ord, utan också handling. Herr Bohman säger att alla partier har ett ansvar. Hans förhoppning är att alla partier skall kunna förenas i ett ansvar. Gemensamma kraftåtgärder behövs, säger han. Fortfarande är det ord, ord, ord. Nu är det så, att en regering skall regera. Det är ett alldeles ultimativt krav, som man inte kan ge efter på. Det är regeringen som skall komma med förslag. Om den inte är förmögen att göra det, då är det på sätt och vis ganska hederligt att man konstaterar det och säger: vi orkar inte regera. Men nu har ni majoriteten här i riksdagen. De förslag ni anser vara erforderliga kan ni lägga fram, och ni kan få igenom dem. Lägg då fram dessa erforderliga förslag i stället för de allmänna lamentationer vi har hört här i dag! Vi skall se på förslagen, men vi kommer säkerligen att ha andra synpunkter på dem än regeringen, även om vi ser målsättningen från likartade utgångspunkter. Vi har redovisat våra synpunkter i vårt alternativ till budgeten, och vi kommer att göra det också den dag herr Bohman och regeringen exponerar sig — och den tiden börjar bli ganska angelägen. Jag vill till sist säga någonting till herr Hermansson. Jag har lagt märke till när jag har följt med i pressen att herr Hermansson reser omkring i nationen och talar om att när Sträng var finansminister sade han, att det som är bra för företagen också är bra för de anställda. När herr Her mansson nu har ett behov av att repetera det även här är det väl helt enkelt någonting av en försvarsattityd, riktad mot den radikala falang som håller på att ta sönder hans eget parti. Han måste ju visa sig vara lika radikal som de, och det låter väldigt radikalt när han försöker attackera mig. Men det här problemet är inte svårare än vad man behöver göra det. Är det hyggliga tider för företagen, så har vi genom en stark fackföreningsrörelse större möjligheter att åstadkomma bättre förhållanden för de anställda; det är väl inget tvivel om det. Vi slipper de bekymmer med friställningar och permitteringar som blir aktuella när det är besvärligt för företagen. Går det bra för järnoch stålindustrin — all right, då är det klart att de anställda vid Gränges nere i Oxelösund, vid Domnarvet i Bergslagen och vid NJA uppe i Luleå tycker att det är bra också för dem. Går det bra att sälja båtar för Kockums i Malmö, så bör de anställda vid de statliga varven i Uddevalla och Göteborg kunna räkna med att det går bra även för dem. Går det bra för Korsnäs och Cellulosa och NCB, så går det bra också för de anställda vid ASSI. Det är bra för alla dem som finns i de här företagen, och livet blir enklare. Jag behöver inte säga mera för att klara ut begreppen. Det är en liten demagogisk finess som herr Hermansson rasar omkring med för att köpa tillbaka litet grand av den radikalism hos sig själv som han beskylls för att inte längre ha. Han har ju utbrytare i sitt gamla parti som åker runt och presenterar honom såsom en borgerligt tänkande politiker, och det kan ju vara litet påfrestande.

Herr talman! Herr Sträng säger nu att socialdemokraterna kommer att ha ett skattealternativ för 1978. Det är ett intressant besked, och jag tycker i och för sig att det är ett rimligt besked. Men då ger man ju fel bild i den socialdemokratiska reservationen vid finansutskottets betänkande, då har herr Feldt stått här i kammaren och i ett antal inlägg gett ledamöterna en felaktig bild. Han har berömt sig av att stå för en mera ansvarsfull finansiering, och han uppnår sina siffror bl.a. genom att, till skillnad från regeringen, inte räkna med något utrymme för en skatteomläggning 1978. Antingen har herr Sträng rätt, eller också har herr Feldt och ytterligare sex ledamöter av kammaren och av finansutskottet rätt. Jag tror i och för sig att det är herr Sträng som har rätt, men då bör man korrigera det som står i den socialdemokratiska reservationen till finansutskottets betänkande, då skall vi plocka bort det utrymme som är räknat för en skatteomläggning 1978. Det är också intressant att höra herr Sträng säga att det just inte finns några prutningar på regeringens budgetförslag i de socialdemokratiska alternativen, om vi räknar bort just de olika uppfattningarna om skatten 1978. Då faller ju den socialdemokratiska kritiken att budgetens utgiftsprogram präglas av en otillräcklig kontroll över utgiftsutvecklingen. Den socialdemokratiska uppfattningen är nämligen den att man själv har kon troll över statsutgifterna, men man gör just inga förändringar enligt herr Strängs egen bedömning. Nu menar herr Sträng att skillnaden ligger på inkomstsidan. Det är riktigt för där har socialdemokraterna framlagt alternativ. Man vill ytterligare höja socialförsäkringsavgiften, skogsvårdsavgiften, vägtrafikskatten, den allmänna arbetsgivaravgiften i Norrland, den särskilda varuskatten, bensinskatten, kilometerskatten, teleavgifterna och ännu några skatter och avgifter. Detta ger större statsinkomster och en bättre budgetbalans, men det kan också få effekter för sysselsättningen och för hela vårt näringsliv, det kan betyda en ökad risk för arbetslöshet och en mindre export, och då är det kanske bättre att ha ett något större budgetsaldo. Herr Sträng var kritisk mot generösa skatteförslag. Nu tror jag inte att människorna upplever skatterna som särskilt generösa ens efter regeringsskiftet. Låt oss ändå se på vad det handlar om. Det gäller bl.a. vissa förändringar i inkomstbeskattningen, där vi stannade för en något större lättnad, ytterligare högst 400 kr., när det gäller skatten för de heltidsarbetande. Nu är nog detta ändå inte en så särskilt imponerande summa, bl.a. därför att den balanseras av kommunalskattehöjningar. Huvuddelen av dem som fick de ytterligare förbättringar som den nuvarande regeringen förordade erhöll kommunalskattehöjningar som var större än den ytterligare förbättringen av inkomstskatten. Den samlade inkomstbeskattningen för 1977 blev nog snarare litet mera restriktiv än generös. Det gäller också egenföretagarnas socialförsäkringsavgifter, där vi för att något lätta den betydande börda som de höga sociala avgifterna lägger på egenföretagarna höjde grundavdraget med ytterligare högst 320 kr. Men samtidigt beslutade vi ju här i riksdagen om att ytterligare höja en rad avgifter, och det betydde för många egenföretagare ökade avgifter med tillsammans en större summa än den som det förändrade grundavdraget innebar. Inte heller särskilt generöst. Vidare gäller det den faktiska sambeskattningen, där det handlade om att göra beskattningen lika oavsett företagsform. Kanske kan det dessutom röra sig om ett kommande förslag till inflationsskydd i skattesystemet. Jag upprepar att vi kanske bör vänta med de slutgiltiga bedömningarna tills vi har sett ett sådant förslag. Det är alltid lättare att debattera ett förslag när det har framlagts. Vad det i princip handlar om är ju inte skattesänkningar utan uteblivna skattehöjningar. Och vi har ändå ett skattesystem, som i allt väsentligt bär herr Strängs signatur och som innebär att en genomsnittsinkomsttagare i dag för att nå en reell förbättring av sin standard med 100 kr. måste höja inkomsten med 335 kr. Finns det då inte rätt goda skäl för att inflationsskydda vårt skattesystem? Jag tycker ändå att herr Sträng, som kan åtskilligt om våra skatter, borde vara litet mera försiktig att använda sig av etiketter om skatteförändringar. Det var väl till sist många som med ett roat leende hörde herr Sträng tala om sin stora lojalitet då han tillsatte besparingsutredningen. Sanningen var ju den att kammaren fick fatta ett par beslut innan herr Sträng äntligen tillsatte denna utredning. Herr Sträng fick i denna kammare också besvara ett antal frågor om varför det dröjde så länge innan denna utredning tillsattes. När den slutligen kom fick den direktiv som praktiskt omöjliggjorde ett vettigt arbete för utredningen. Den fick inte ta upp frågor som rörde statförvaltningens organisation, uppgifter och funktion och inte heller frågor som gällde metoder för planering och styrning. Det är just sådana saker som en besparingsutredning på det offentliga området skall ta upp och arbeta med. Därför var det nödvändigt att vidga uppdraget och ge en ny utredning en rejäl chans att jobba.

Herr talman! Tyvärr missade jag några minuter av herr Strängs långa anförande — även jag hade behov av en matbit. Men det var ändå tillräckligt mycket kvar för att ge mig en del att säga. Jag skall inte gå in på den långa valanalys som herr Sträng ägnade sig åt. Om man kritiserar väljarnas omdöme och resultatet av deras fria val, är det inte jag som skall bemöta det utan väljarna själva. Men eftersom herr Sträng gick in på den debatt som fördes före valet och talade om den ansvarskänsla och den öppenhet som kännetecknade de socialdemokratiska talarna i motsats till de andra, vill jag påminna herr Sträng om två debatter där vi möttes och där jag fick föra det sunda förnuftets och ekonomins talan gentemot herr Sträng, som målade allting i rosenrött. Jag hoppas att herr Sträng inte har glömt bort dessa debatter. Det kan vara bra att påminna om dem i dag när vi diskuterar allvar. Som vanligt citerade herr Sträng ur litteraturen, nämligen kung Karl Knutsson Bondes ord ”Medan jag var herre till Fågelvik, Men sedan jag blev kung över Svea land, ”. Ja, på sätt och vis är den parallellen - om vi nu bortser från kungatiteln — rätt slående. Den stackars Karl Knutsson övertog ett arv som inte var så lätt att hantera. Ett motsvarande arv har den nya regeringen övertagit. Jag kan tala om för herr Sträng att herr Strängs tidigare stol, även om den är mycket mjuk, sannerligen inte är sittriktig. Herr Sträng ironiserade över — i varje fall uppfattade jag det så — att jag här talade om att det ekonomiska läget i Sverige framöver kan leda till ett behov av gemensamma kraftåtgärder över partigränserna. Skall vi komma till rätta med de problem som ligger inbäddade i framtiden, krävs det kraftåtgärder. På det svarade herr Sträng att vi får komma med förslag och sedan får man se vad det blir av det. Liknande tongångar har jag hört från andra socialdemokratiska talare när jag kastat fram detta som jag betraktar som en självklarhet på lång sikt. I Danmark gick socialdemokraterna till val på att försöka åstadkomma samförstånd för att lösa den ekonomiska krisen. Men när vi talar om ekonomiska kriser här i Sverige gör socialdemokraterna sitt bästa för att misstänkliggöra, bortförklara och göra ned sina motståndare. Men det kan ju hända att tiderna även i det hänseendet kommer att förändras. Jag vill gärna stryka under en sak som herr Sträng sade. Han framhöll att jag har en intelligent och kunnig medarbetarstab i kanslihuset och han gjorde tillägget: som jag själv har lärt upp. Jag bortser från det sista men jag vill understryka det första. Jag vill försäkra herr Sträng att dessa kunniga ekonomiska medhjälpare lyssnar vi till. Och vi kanske har större och närmare möjligheter att lyssna till dem än vad herr Sträng har f. n. Det är deras råd, deras synpunkter och deras analyser som ligger till grund för de resonemang som förs i finansplanen. Under 44 års socialdemokratisk regering har staten, dvs. kronan, sade herr Sträng, skaffat sig utlandsskulder på 150 milj.kr. Herr Sträng upprepade detta i något tal uppe i Kalix och satte de 150 milj.kr. som kronan skulle ha ådragit sig i skuld i relation till den väldiga upplåning som nu föreligger. Men när man gör så förtiger man — jag tycker inte det är riktigt hederligt - de 20 miljarder som Sverige tvingades upplåna under den tid som vi hade socialdemokratisk regering. De 20 miljarder som vi har lånat utomlands beror ju inte i och för sig på att företagen och kommunerna har gått ut och lånat som ett rent självändamål, utan på den ekonomiska politik som vi har fört här i Sverige och som har framtvingat denna upplåning. Det bör man väl i anständighetens namn tillägga när man lämnar den första upplysningen. Och lämnar man upplysningen om de 150 milj.kr., borde man väl också tillägga att riksbanken enligt 1976 års riksbanksberättelse har en post som heter Övriga utlandsskulder, på drygt 911 milj.kr. Det borde också ha ingått i bilden. Slutligen tycker jag att man, för att göra beskrivningen fullständig, borde meddela att kommunerna helt enkelt tvingades gå ut och låna utomlands. Sedan citerade herr Sträng också — bland allt annat som han har citerat —- ett uttalande som TCO-chefen skulle ha gjort. Om jag inte minns fel gjorde TCO-chefen det uttalandet samma dag som förra statsrådet och förre riksbankschefen Krister Wickman uppträdde i TV och gav en mycket mörk bild av den svenska ekonomin, av vår konkurrenskraft och av vårt kostnadsläge. Jag citerade honom här tidigare i dag. Krister Wickman befarade — jag citerar honom — att många ännu inte riktigt hade förstått hur allvarlig situationen var. Jag vet inte om herr Wickman syftade på TCO-chefen eller om han syftade på Gunnar Sträng eller en del andra socialdemokratiska talare, men jag tycker det räcker med att hänvisa till detta. När herr Sträng ändå, via TCO-chefen, tar upp frågan om virkespriserna, skall jag gärna medge det obestridliga faktum att virkespriserna har stigit snabbt, från att i reala termer ha legat stilla under nära 20 år. Faktum är likväl att rånettot utgör bara en begränsad del av det slutliga virkespriset. Och av de prisstegringar på massa som har ägt rum svarar de höjda råpriserna på virke inte för mer än ungefär 3 96. Det har alltså varit en treprocentig stegring. Att detta skulle ha någon som helst betydelse för en bedömning av det totala svenska kostnadsläget och framför allt det svenska kostnadsläget i fråga om tillverkade produkter, det bestrider jag på det bestämdaste. Om jag inte missförstod herr Sträng, inledde 1971 en period som han uttalade sig väldigt lyriskt om. Herr Sträng ironiserade över begreppet ”de förlorade åren”. Men det var — det är vi alla medvetna om här i kammaren — en period av hög inhemsk arbetslöshet, en högre arbetslöshet här i Sverige än vad vi har haft någonsin tidigare under efterkrigstiden. Menar herr Sträng — jag ställer frågan till honom — att vi skall gå tillbaka till den politiken, att vi skall driva en politik i Sverige som innebär att vi får en arbetslöshet i nivå med den som vi hade 1971 och 1972? Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan, om herr Sträng går upp i replik. Sedan var det den vanliga budgetsaldoexercisen som herr Sträng brukade syssla med då herr Sträng var finansminister. Om priser och löner skjuter i höjden väsentligt mycket snabbare än vad regeringen har räknat med, blir resultatet ett minskat budgetunderskott, beroende bl.a. på det progressiva skattesystemet och arbetsgivaravgifterna. Det låter ju, om man ser det isolerat, väldigt bra. Men jag tror inte det är någon — allra minst Gunnar Sträng — som vill göra gällande att den svenska ekonomin blir sundare av att man så att säga flyttar upp hela omslutningsnivån på det sättet. Jag kan inte tro att herr Sträng menar det. Jag kan kanske få ett klarläggande på den punkten. Så fick vi höra citat ur O'Neills ”Lång dags färd mot natt” och en uppmaning till oss och ett krav till mig att inom 14 dagar — jag skulle få 14 dagar på mig — tala om vad vi ville göra för att dra in köpkraft. Det var inte anständigt, sade förre finansministern, att sitta still. Det var ju ingen konst att gå ut och deklarera vad man skulle göra i olika hänseenden för att påverka konsumtionsutvecklingen.

När förklarade herr Sträng i förväg vilka köpkraftsindragande åtgärder eller korrigeringar som det kunde bli fråga om? Herr Sträng beskyllde mig för allmänna fraser och orationer, men orden om ”finanspolitiska korrigeringar”, som skulle framtvingas någon gång, är ju i så fall precis detsamma. Lika litet som herr Sträng någonsin har sagt något av det slaget i förväg, lika litet kommer jag att göra det. Det finns anledning för mig att innan jag lämnar talarstolen påminna om vad som hände efter ett val i början av 1960-talet, då herr Sträng före valet förklarade att det icke skulle bli några skattestegringar — men två månader efter valet lade regeringen fram en proposition om införande av omsättningsskatt!

Herr talman! Jag begärde ordet för att tala mot de borgerliga statsråden och inte främst mot herr Sträng, men jag skall ändå börja med honom. Den gamle finansministern tyckte illa om att jag pekade på ett yttrande som han har fällt här i kammaren. Jag har kritiserat Sträng länge — också från den här talarstolen — för det där uttalandet, men det är först i dag som han har velat observera det. Han säger nu: Det är givet att det är bra för löntagarna att företagen går bra, för då kan de ta ut höga löner. Ja, man kan möjligen till en viss tid lura i folk att problemet skulle vara så enkelt. Men hur är det när det blir dåliga tider, som det är nu, och företagen vidtar en rad åtgärder som direkt är riktade mot löntagarna? Är det också då bra för löntagarna vad storföretagen gör? Är det som är bra för storföretagen i dag — för LM Ericsson exempelvis — bra också för löntagarna? Om det vore så enkelt, varför skulle man då behöva tala om att slå näven i bordet? Hur är det med LM:s planer i Olofström exempelvis? Var de bra för löntagarna? Är det en bra politik som storföretagen genomför när de bedriver en kapitalexport — som förra året uppgick till 3,5 miljarder kronor från det här landet — och starkt minskar industrisysselsättningen? Jag förstår att herr Sträng inte vill bli påmind om det där uttalandet, därför att det i dag är många som tycker att så är det inte; detta stämmer inte med verkligheten. Men jag tog inte upp detta främst för att söka gräl med herr Sträng om hans uttryck utan därför att detta gömmer en mycket allvarlig fråga — i själva verket en grundfråga i politiken — nämligen: Vilka krafter skall man bygga på? Skall man bygga på ett samarbete med storfinansen och de stora företagen och lita på det? Eller skall arbetarrörelsen driva en självständig ekonomisk politik som tar upp striden med storfinansen och de stora företagen? Det är ju det som är grundfrågan i politiken. Herr talman! Det är två frågor som har ställts i dag om mervärdeskatten. De är bägge obesvarade, som vi alla har observerat. I debattens början ställdes frågan till herrar Bohman och Mundebo av herr Feldt, av mig och sedan av herr Sträng, om regeringen planerade att höja mervärdeskatten under det närmaste året. Frågan är alltså obesvarad, och jag tror inte regeringen kan klara sig på det sätt som herr Bohman här försöker tillämpa, nämligen att hänvisa till att andra regeringar har gjort likadant; de har inte heller avslöjat sina planer i skattefrågan. Riksdagen skall ju i dag ta ställning till den ekonomiska politiken. Men de som röstar för den borgerliga regeringens förslag vet alltså inte vad de röstar för; det har regeringen inte talat om här. De fackliga organisationerna vet inte under vilka förutsättningar de skall driva avtalsförhandlingarna i fortsättningen, för det har regeringen heller inte talat om. Så kan det självfallet inte vara. Den andra frågan har riktats till herrar Feldt och Sträng av mig, om hur socialdemokraterna skulle ställa sig ifall den borgerliga regeringen höjer mervärdeskatten —- om de kommer att acceptera den skattehöjningen eller inte. Den frågan har heller inte besvarats, och den är precis lika viktig. Vad den borgerliga regeringen gör i stället, det vet vi. Man höjer de indirekta skatterna och man höjer taxorna i olika avseenden. Det är en politik som slår mot de små inkomsttagarna och drabbar dem som redan förut har det svårt att få löner och pensioner att räcka till, men som inte slår mot de höga inkomsttagarna. Regeringspartierna lovade skattesänkningar i valrörelsen, som redan har påpekats, men de driver en helt motsatt politik. Också på det området sviker de sina vallöften. Det går att driva en annan politik än att höja motorskatten. Man kan i stället gynna kollektivtrafiken; det måste vara riktigare. Det går att driva en annan politik än att höja energiskatten för hushållen. Det måste vara bättre att i stället förändra arbetsgivaravgiften, så att den utgår på företagens omsättning, deras energi och deras råvaror. Men den vägen vill regeringen inte slå in på. Man fortsätter i stället med den gåvopolitik i förhållande till företagen som började under den socialdemokratiska regeringen men som nu har utvecklats ännu mera. Den tar sig sådana konsekvenser, exempelvis när det gäller utbildningsstödet, att det utbetalas med ett större belopp än vad många arbetare har i timlön för ordinärt arbete. Men vilka får betala det? Ja, det är ju löntagarna själva. Man tar alltså av löntagarnas pengar för att betala bidrag till företagen och hålla i gång deras verksamhet. Herr talman! Herr Bohman talade här stort om samverkan över partigränserna, och man trodde nästan att han genast ville starta en samlingsregering. Vi var väl inte inbjudna, men jag vill ändå göra den kommentaren att de tre partier som nu sitter i regeringen behöver säkert samverkan med något ytterligare parti för att få över 50 96 i nästa val.

Herr talman!

Det är ju skillnaden mellan oss när vi ser på både skattepolitiken och den ekonomiska politiken. Herr Mundebo tog vidare upp besparingsutredningen och talade om att den dröjde länge. Och det gjorde den därför att jag var på det klara med att man inte skulle kunna uträtta någonting i denna besparingsutredning. Man har gjort två försök tidigare under min tid som finansminister och misslyckats lika kapitalt bägge gångerna. Allt talar för att man misslyckas även den tredje gången. Det var inget fel på direktiven, herr Mundebo. Där hade klart sagts ifrån att utredningen inte skulle vara hindrad av någonting utan gå över hela verksamhetsfältet. Det var emellertid, som jag ser det, något av ett återinträde av sunt förnuft hos den borgerliga regeringen, när den kom underfund med att på de föreliggande premisserna är det bara bortkastad tid att sitta och försöka spara. Till herr Bohman slutligen: Jag skall faktiskt återge i en kort sammanfattning vad som sades i den sista TV-debatten, vilket jag menar klarar ut den ståndpunkt som socialdemokratin hade i de allvarliga ekonomiska frågorna. Vi sade då följande: Skattesänkning har skett med bevarande av styrkan i statsfinanserna. Genvägen att låna pengar för att sänka skatten, som oppositionen rekommenderar, har vi aldrig fallit för. Pengar i statskassan ger möjligheter att hålla löften till folkpensionärerna. Pengar i statskassan ger möjligheter att fortsätta en demokratisk utbildningspolitik. Pengar i statskassan är grundvalen för människors arbete. Starka statsfinanser ger oss chansen att hjälpa fattiga kommuner. Pengar i statskassan garanterar välfärdspolitik. Starka statsfinanser i dagens konjunkturläge garanterar stabilitet i nationen. Regeringen avvisar oppositionens politik om löften, överbud och skattesänkningar utan ekonomisk täckning. Regeringen vägrar att äventyra den starka ställning vi har i dag. Oppositionens politik och synen på finanspolitiken har någonting av ”efter oss syndafloden”. Det är sannerligen béestyrkt när vi ser på situationen i dag. Herr Bohman säger att han ju hade tillfälle att tala med mig i ett par andra debatter. Vad som står speciellt klart för mig är en debatt som vi hade i Borås inför rätt många av den traktens väljare. Ett av inslagen i debatten som jag tyckte var högst intressant var när jag frågade herr Bohman: Hur skall ni kunna regera ihop om väljarutfallet blir sådant? Det finns ju en fråga om kärnkraft. — Här står Fälldin — och han skall ju ändå bli statsminister — och säger: Jag kommer aldrig att acceptera någon kärnkraft i det här landet. Programmet skall skrotas. — Och herr Bohman är bunden genom sitt parti och sitt förstånd att föra vidare det kärnkraftsprogram som vi har enat oss om i riksdagen i maj månad 1975. Hur skall ni kunna regera tillsammans? Jag tror på Fälldin, sade jag klart och tydligt. Man kan icke såsom en politisk ledare säga en sak före valet och sedan inte bry sig om det när valet är över. Döm om min häpnad när herr Bohman går upp och säger — det är 4 500 människor som bestyrker det: ”Ja, men Fälldin är en förståndig karl, det går ju att förhandla med honom.” Nr 82 Jag som Fälldins politiske motståndare säger: Jag tror på hans heder. Onsdagen den Men herr Bohman, som skall regera ihop med honom, tror inte ett 9 mars 1977 ögonblick på hans heder utan säger att Fälldin är en förståndig karl, det går ju att förhandla med honom. Finansdebatt Det var det resultatet som var intressant i Boråsdebatten. Jag vill vidare säga till herr Bohman, när han talar om de 20 miljarderna i upplåning, att jag ju redan har beskrivit att de lånen ligger hos den fria företagsamheten med utsikter att på ett naturligt sätt ränta sig och amorteras och ge vinst. Det är en annan sak när staten går ut och lånar för de löpande utgifterna. Antagandet att TCO-chefen och herr Wickman talade på samma dag har jag litet svårt att begripa. TCO-chefen gjorde sitt uttalande, som jag citerade, för mellan tre och fyra veckor sedan; herr Wickman gjorde ett uttalande i Sveriges television för ett par tre dagar sedan. Dessutom har de båda frågorna inte ett dugg med varandra att göra. TCO-chefen talade om att man inte skall se lönerna som det helt avgörande - man skall se på andra kostnadskomponenter inom den svenska företagsamheten. Herr Bohman har sagt ifrån; förlåt, herr Wickman har sagt ifrån — ni har så snarlika namn, även om ni är diametralt olika i andra avseenden —- att han är djupt oroad för vad som skall hända på grund av det sätt på vilket den här regeringen f.n. för den ekonomiska politiken. Man kan inte tolka Wickman på något annat sätt — jag har fått det konfirmerat i dag på morgonen, innan jag gick till den här debatten — än att regeringen nu måste visa att den regerar, annars kan vi råka illa ut. Det jag har försökt efterlysa är just att regeringen skall visa detta. När herr Bohman vill nonchalera frågan om råvarukostnaderna kan jag bara nämna en sådan sak som produktionerna av massa. Råvarukostnaden för att ta fram ett ton massa är nära 800 kr. här i Sverige och lönekostnaden är 170 kr. Där har man en illustration av skillnaden.

Herr talman!

Herr Sträng meddelar nu att socialdemokratin kommer att anvisa pengar för att möjliggöra en skatteomläggning för 1978. Det är bra. Men 95 då är det en felaktig jämförelse som man gör i reservationen 3 vid finansutskottets betänkande. Då bör man från tabeller och resonemang i denna reservation plocka bort 700 milj.kr. eller, för att tala med herr Sträng, då bör vi dränera det socialdemokratiska förslaget med den summan. Sedan till besparingsutredningen. Det var inte några fel på direktiven, har det anförts. Nej, det var det inte — om utgångspunkten var att det inte gick att göra någonting. Då var det alldeles utmärkta direktiv. De var nämligen skrivna helt med den utgångspunkten. De gällde inte hela fältet. Det står klart utsagt att utredningen inte skall ta upp statsförvaltningens organisation, uppgifter och funktion. Den får inte ta upp frågor rörande metoder för planering och styrning av offentlig verksamhet. Vill man göra något, då får man lov att ta andra direktiv! Vill man inte göra något, så var direktiven utmärkta!

Herr talman! Det var inte precis den passusen i TV-debatten som jag syftade på. Att socialdemokraterna alltid har talat om högre skatter har vi klart för oss. Och vi vet att man har åberopat ansvarskänsla och allt möjligt annat när man velat höja skatterna. Vad jag syftade på var diskussionerna om Sveriges ekonomi, hur pass stark Sveriges ekonomi var, hur pass många problem vi hade dolda bakom de vackra fraserna och orden. Och där fick vi inte mycket matnyttigt när vi förde diskussionen med socialdemokraterna. När man nu går ut och gör gällande att valrörelsen präglats av ansvarslöshet och att vi på vår sida blundade för de ekonomiska problemen då är detta inte sant, herr Sträng. Detta är icke sanning! Jag skall inte gå tillbaka till debatten i Borås om kärnenergin. Men om jag säger att Thorbjörn Fälldin är en förståndig karl tycker jag att det är ett av de mest positiva och uppskattande omdömen man kan ge en människa. Han är en klok och förståndig karl. Han möjliggjorde en trepartiregering, och han nådde också resultat. Han nådde inte hundraprocentigt resultat, men han nådde en bra bit på den väg som han hade bestämt sig för att vandra. Det var ingen demonstrationspolitik, det var en realistisk förhandlingspolitik i gammal god svensk anda. Sedan till upplåningen utomlands! Lån på 20 miljarder kronor under den tid vi hade socialdemokratisk regering skulle alltså inte vara någonting att bry sig om; det var bara företagen som gick ut och lånade för att få pengarna förräntade och utnyttjade i produktiv verksamhet, sade herr Sträng. Sanningen är den att de sammanlagda investeringarna det året inte ökade utan tvärtom minskade. Företagen tvingades låna utomlands därför att den svenska kreditmarknaden inte var tillräcklig. Regeringen tvingade ut både företag och kommuner på den utländska lånemarknaden, och den upplåningen möjliggjorde den höga konsumtion som vi då hade här i Sverige. Kommunerna fick, om jag inte minns fel, under det året rätt att uppta lån på ungefär 2 miljarder kronor. Staten stod som garant för en stor del av de lån som togs på den utländska lånemarknaden. Jag minns inte hur mycket den statliga investeringsbanken lånade, men jag har för mig att det var i runt tal 1 miljard kronor eller mer som var statsgaranterat. Vad är det då för olägenhet att staten själv, när lånebelastningen blir så stor, tar lån på den utländska lånemarknaden? Det innebär att det blir ett större utrymme här hemma. Staten har möjligheter att få bättre villkor. Staten stabiliserar den svenska valutan genom att staten själv går ut och lånar. När man bedömer läget i de fall då staten, företag, kommuner eller banker lånar, är det avgörande, att det är hela den svenska samhällsekonomin som lånar. Det faktum att det är staten som står för lånet har ingen annan än en förstärkande betydelse, och det trodde jag att vår förutvarande finansminister hade fullt klart för sig. Men det kanske inte är så trevligt att tala om det. Sambandet mellan TCO-chefens uttalande om virkesprisernas och lönekostnadernas betydelse för kostnadsläget samt Krister Wickmans uttalande skall jag inte fördjupa mig i. Men om man gör gällande att den svenska arbetskraftskostnadsutvecklingen — däri inbegriper jag då inte bara nominella löner och löneglidning utan även skatter och avgifter och produktivitetsutveckling — inte är i hög grad avgörande för de problem som vi behandlar i dag, om man fördöljer detta, då måste det vara något som gått fel. När herr Sträng påstår att Krister Wickman och jag är diametralt olika i alla andra avseenden än när det gäller namnet, har han också fel. Då det gäller bedömningen av den ekonomiska situationen nu och framöver finns det tydligen mera av parallellitet mellan Krister Wickman och mig än mellan Krister Wickman och hans gamla partivänner, att döma av den debatt som förts här i dag. I sitt förra anförande — jag säger detta medan jag i alla fall har ordet, herr talman — gjorde herr Sträng gällande att Sverige inte har förlorat marknadsandelar i den utsträckning som vi påstått. Ena gången har någon vunnit, och andra gången har någon förlorat, sade herr Sträng och pekade på bl.a. Västtyskland, som skulle ha förlorat marknadsandelar både 1975 och 1976. Det är inte sant — Västtyskland vann marknadsandelar 1976. Men vad som är oroande är att Sverige är ett av de få länder som har förlorat marknadsandelar både 1975 och 1976, och som av allt att döma kommer att förlora marknadsandelar även 1977. Vi ligger sist i den långa raden av länder, om vi räknar ihop dessa två år. Detta finns det ingen anledning att förtiga. Och det är ingen tröst, herr Sträng, att vi har gjort bra ifrån oss då det gäller vissa u-länder, vissa länder i Afrika och OPEC staterna. Dessa länder svarar för en förhållandevis begränsad del av den svenska exporten. Det är allas vår förhoppning — det utgår jag ifrån — att vi kan öka den andelen. Men i dagsläget och när det gäller att bedöma Sveriges ekonomiska situation har detta mycket liten betydelse. enheter, om jag inte räknar fel. Handeln med OPEC-länderna ökade från 4,3 till 5,6 96. Det är mycket mera, men samtidigt ökade vår import från de länderna med en försvarlig procentandel, och det finns anledning att tänka på det också. Både herr Sträng och andra socialdemokrater upprepar att vi för en ”slapp finanspolitik”, en ”slapp budgetpolitik”, och att det är det som ligger bakom en del av de problem som vi diskuterar. Låt gå för det då, låt oss utgå från detta som en hypotes, som en utgångspunkt för resonemanget. Men vad har socialdemokraterna då haft att komma med i sitt alternativ? Ingenting! Deras budget ligger formellt sett på en något högre nivå, men den innebär att man ökar omslutningen i det svenska samhället, skärper risken för ökad inflation, skapar större risk för arbetslöshet, begränsar konkurrenskraften ytterligare och ökar farorna för att underskottet i bytesbalansen blir ännu större. Så länge man inte kan presentera ett hållbart, handlingskraftigt alternativ borde man i varje fall vara litet försiktigare när man kritiserar regeringen för bristande handlingskraft, även om jag medger att en regering har ett större ansvar än vad en opposition har. Litet mer av självrannsakan borde man dock kunna kräva.

Herr talman! Herr Mundebo svarar nu på frågor från vårt parti och från socialdemokraterna att han inte har några planer på att förändra skatterna i annan mån än vad som framgår av budgetpropositionen. Herr Bohman säger däremot ingenting. Men om herr Mundebo skulle ha rätt, sluta då med att hota löntagarna som ni har gjort under den senaste tiden med momshöjning, med tvångssparande osv.! Alla har väl observerat att regeringen praktiskt taget inte alls i denna debatt har talat om kampen mot inflationen. Finansutskottets borgerliga majoritet talar också väldigt litet om den saken. Varför denna förändring i attityden? Inflationen är ju ett precis lika allvarligt problem i år som den var i fjol. Vi vet inte riktigt hur prisutvecklingen kommer att gå, men de senaste tolv månaderna har priserna på konsumtionsvaror stigit med 10 96. Och det är möjligt att de stiger ännu mer under det år som vi nu är inne i. Är det regeringspositionen som gör att de borgerliga partierna inte längre är intresserade av kampen mot inflationen? Eller vad är förklaringen? Är förklaringen den att de så att säga ser den fortsatta inflationen som en hjälp i sina försök att hålla skutan flytande? Man avvisar alla förslag från oppositionspartiernas sida och hävdar att det inte finns någonting annat att göra än vad regeringen föreslår. Men tag då en så utomordentligt viktig fråga som den starka kapitalexporten från Sverige och den omfattande industriutflyttningen! Det är ett faktum att i fjol minskade sysselsättningen i industrin här i landet med ungefär 30 000 människor, och i år räknar man med att sysselsättningen inom industrin skall minska lika mycket. Kapitalexporten av de stora företagen uppgick till 3,5 miljarder kronor förra året, och man vägrar att göra någonting för att stoppa detta. Bakom detta ligger en medveten utflyttning av stora svenska företag från Sverige till utlandet. De etablerar sig där naturligtvis framför allt därför att de väntar sig högre vinster. Dessa investeras sedan i allmänhet i utlandet och tas inte hem till Sverige. Men för Sverige blir följden en industriell utarmning som märks i en rad regioner, bl.a. också i Stockholmsregionen, med de problem som arbetarna och tjänstemännen vid LM Ericsson har. Det problemet vill regeringen inte alls diskutera trots att det är en av de viktigaste frågorna f. n. Men det är helt barockt att man tillåter denna stora kapitalexport av de svenska storföretagen samtidigt som Sverige måste låna ett stort antal miljarder utomlands. Det är verkligen en politik som inte kan accepteras.

Herr talman! Herr Bohman ställde en fråga i något av sina senaste anföranden: När gick Sträng ut före någon lönerörelse och talade om vad han skulle göra skattemässigt? Jag gick ut i slutet av år 1970 och talade om att nu var det så illa ställt att kreditrestriktionerna måste kompletteras med en höjning av momsen. Det skedde i god tid innan man satte sig ned och förhandlade; man visste följaktligen vad man hade att rätta sig efter i de förhandlingar som sedan inleddes på nyåret. Jag fick alldeles nyss i min bänk beskedet att årets avtalsförhandlingar på Blasieholmen har strandat. Det har vi allesammans anledning att beklaga. Men vi blev kanske inte överraskade; man sitter ju och förhandlar utan att veta vad regeringen och herr Bohman tänker ta sig till. Nu har herr Bohman en chans att klara ut förutsättningarna — jag har begärt att han skall ta en vecka eller två på sig för att göra det - för dem som skall ta ansvaret att träffa det nya löneavtalet. Dessa bör ha rätt att få veta hur det blir med kostnadsutvecklingen, med prisutvecklingen och med skatten — eller om det nu blir någonting annat —- innan de sätter sig ned och gör upp för ett eller två år om för landets medborgare viktiga ting. Herr Bohman kan inte ta ansvaret — genom att vänta längre och låta ingenting hända — för den latenta konfliktrisk som nu ligger över oss när förhandlingarna har strandat. Herr Bohman har varit med tillräckligt länge för att han skall ha klart för sig att i en sådan här situation finns den verkliga risken för att den investeringsexpansion som vi alla efterlyser skall gå i stå. Därför blir det nödvändigt — jag upprepar det ännu en gång — för herr Bohman att ge besked på den här punkten. Jag skall avstå från att närmare gå in på frågan om exporten till uländerna och dess betydelse för vår totala export. Den är emellertid inte att nonchalera. Herr Bohman anförde själv att 13 96 av exporten går till u-länderna. Vår export till det stora Västtyskland stannar ungefär vid 8 å 9 96. Vår export till USA är ännu lägre — den ligger på 4 å 5 96. Exporten till u-länderna är alltså ingenting att nonchalera. Framför allt är det intressant att ökningstakten har legat på såväl 30 och 40 som Allra sist till herr Mundebo — jag skall försöka vara så artig och objektiv som möjligt! Planeringen av statens verksamhet anser jag inte vara en fråga som man bör lägga i händerna på en utredning, utan det är regeringen och ingen annan som skall sköta den planeringen. Jag blev till ytterlighet förvånad när jag såg att herr budgetministern har överlämnat till en utredningsman att försöka fundera ut hur herr Mundebo bör planera budgetpolitiken längre fram. Det tycker jag är en exklusiv fråga för herr budgetministern.
Herr talman! Får jag ge herr Hermansson en information till! Jag har talat om inflationen — om skattepolitikens avgörande roll i kampen mot inflationen, om vikten av att få ett skattesystem som dämpar inflationen och om huvudlinjerna i en ekonomisk politik som bör göra det möjligt att detta år stanna på en lägre inflationsnivå än tidigare år. Jag skall inte upprepa allt det här — herr Hermansson får läsa debattprotokollet när det föreligger i morgon. Allra sist om besparingsutredningen. Det är förvisso regeringens uppgift att ha huvudansvaret för planeringen av den offentliga verksamheten. Men vad en utredning kan ge oss är ett underlag för att få fram bättre metoder för styrning och kontroll. För sådana uppgifter är utredningar nog rätt nödvändiga.